Herr talman! För fyra veckor sedan, i den allmänpolitiska debatten, hade jag anledning att rikta kritik mot regeringen för att i vissa sakfrågor söka konfrontation med löntagarna och deras organisationer. Det som hänt sedan dess har understrukit det berättigade i den kritiken. Min utgångspunkt då och i dag är Landsorganisationens syn på sitt förhållande till samhället när det gäller lönepolitiken. Vi säger definitivt nej till en genom statliga ingripanden politiskt beslutad och styrd inkomstpolitik. Vår motprestation är då en lönepolitik som tar hänsyn till samhällsekonomin — under förutsättning att samhället bl.a. effektivt bekämpar inflation och arbetslöshet samt erkänner fackföreningsrörelsens strävan till inkomstutjämning. Årets finansplan utformades delvis som en partsinlaga i den pågående avtalsrörelsen genom att i siffror — och med decimaler — ange direktiv för hur höga löneökningar som kan tolereras. Denna avvikelse från den traditionella statliga neutraliteten inför avtalsförhandlingarna motiverades med allt det onda som hotade den svenska ekonomin på grund av de svenska tjänstemännens och arbetarnas höga löner. På flera sidor talade finansplanen om hur den svenska konkurrenskraften urholkas av för höga lönekostnader. Dessa förenklade beskrivningar av orsakssammanhangen har bl.a. tacksamt anammats av Svenska arbetsgivareföreningen och förts ut i den allmänna debatten av en okritisk regeringspress. Konsekvenserna av detta kan vi nu notera i den beklagliga strandningssituation som tjänstemän och arbetare på den privata sektorn tvingats in i under dagen.

Också utanför LO-ekonomernas led ser man nu tecken på att konjunkturuppgången är på väg. Finansplanens pessimistiska prognoser måste räknas upp. Vi torde kunna få räkna med ökad efterfrågan från våra viktigaste handelspartners och därmed bättre fart på exporten. Bruttonationalprodukten torde komma att öka mer än finansplanens beräkningar. Mot herr Bohmans tvärsäkra påståenden om orsakssammanhangen när det gäller marknadsandelarnas utveckling står nu också den borgerliga majoriteten i finansutskottet. Låt mig belysa klyftan i bedömningen med två citat: ”Kostnadsutvecklingen” — underförstått lönekostnaderna — ”har tvingat industrin att ta ut priser, som lett till att den förlorat andelar både i den internationella handeln och på hemmamarknaden.” Detta sägs i finansplanen. ”Det finns flera faktorer som kan tänkas påverka relativpriserna vid sidan av den relativa lönekostnadsutvecklingen. De påvisade skillnaderna kan t.ex. ha en rent statistisk förklaring sammanhängande med den svenska exportens varusammansättning. Vidare kan prisutvecklingen på insatsvarorna i svensk industri vara en förklaringsfaktor liksom de svenska företagens vinstutveckling jämfört med de utländska företagens. Utskottet har inte underlag för att bedöma dessa olika faktorers relativa betydelse.” Så säger alltså majoriteten i utskottsbetänkandet. Resonemanget kring den försämrade konkurrenskraften knyts framför allt till utvecklingen i Västtyskland. I det sammanhanget undviker man att nämna att också det landet, liksom flertalet övriga inom OECD-blocket, har förlorat marknadsandelar under den senaste tvåårsperioden. Sedan finansplanen presenterades har det slutits kollektivavtal i Västtyskland som pekar på att deras arbetskraftskostnad kommer att öka med närmare 9,5 96 mot beräknade 7 å 8 96. Något som ytterligare talar mot svartmålningen av den svenska ekonomins läge är boksluten för flera av våra stora verkstadsföretag. De visar starka vinststegringar för 1976 och har lett till att börsen, som tidigare har tagit intryck av ekonomiministerns pessimism, nu åter pekar uppåt. I den pågående avtalsrörelsen har vi från löntagarorganisationernas sida, mot bl.a. den här bakgrunden, underkänt den gemensamma bedömning om det tillgängliga utrymmet som ekonomiministern och Arbetsgivareföreningen har. Det innebär inte att vi har blundat för verkligheten i svensk ekonomi. Nej, det gemensamma krav som vi har presenterat är präglat av det samhällsekonomiska ansvar vi av hävd brukar ta. Den återhållsamhet vi ålagt oss har också byggt på en förväntan om att regeringen skall kunna hålla prishöjningarna i schack. Ekonomimi nistern har ju gjort starka utfästelser om ambitionerna på den punkten och förväntar i finansplanen en uppgång på ca 6 96 under 1977. Utvecklingen under årets första månader inger oss, från löntagarsidan, stor oro. Under januari steg den allmänna prisnivån i konsumentledet med 1,2 26, och mycket talar för att februarisiffran, som kommer att publiceras om någon dag, blir av samma storleksordning. Det gör ca 2,5 96 enbart under årets två första månader! Och i de här siffrorna finns, såvitt jag förstår, inte några avtalsmässiga eller andra lönehöjningar att hänvisa till. Flera prognoser pekar i stället på att prishöjningarna för hela året kommer att ligga över 9 96. Mot regeringens muntliga försäkringar om kraftfulla åtgärder mot prishöjningarna ”i den mån detta bedöms nödvändigt” står den faktiska oviljan och oförmågan att hålla igen. Flera prisstopp har slopats. Det sortiment som ingår bland de prisreglerade baslivsmedlen har minskats. Prishöjningar som av statens prisoch kartellnämnd bedömts som omotiverat stora och där någon form av reglering varit befogad har släppts igenom av regeringen. Ett intressant sådant exempel är de prishöjningar som har företagits på vissa byggmaterial, såsom fönstersnickerier och mineralull. Det gäller här varor som är viktiga från energisparsynpunkt och där marknaden åtminstone i det senare fallet domineras av monopolföretag. SPK har bedömt prishöjningarna som oskäliga, men det har inte föranlett regeringen att vidta någon åtgärd. Regeringens passivitet på det här området innebär samtidigt stor risk för att man undergräver SPK:s möjligheter att, som det heter i nämndens instruktion, ”söka påverka prisutvecklingen i en för konsumenterna gynnsam riktning”. Företagens respekt för SPK:s möjligheter att på det här området slå näven i bordet — om jag nu får använda ett aktuellt uttryck — minskar, och mycket talar för att företagen kommer att utnyttja den situationen. Men om regeringen sviker sina utfästelser om kamp mot prishöjningarna, så ställer den löntagarna i en svår situation. De lönehöjningar vi nu försöker förhandla oss till under hårt motstånd från arbetsgivarna och som lett fram till dagens strandning kommer snabbt att holkas ur. Risken är uppenbar för att 1977 kommer att leda till reallönesänkningar för stora löntagargrupper, om man inte kan vända på den inledda prisutvecklingen. Herr talman! Jag har tidigare inför kammaren redovisat de stötestenar regeringen lagt ut för löntagarna inför årets avtalsförhandlingar: Svartmålning av det ekonomiska läget, inkomstpolitiska anvisningar, skatteomläggning i strid med våra utjämningssträvanden, moms-hot och sysselsättningsproblem. Till det kommer nu en stark oro för prisutvecklingen, som i dagsläget verkar bli ett av de största problemen i de pågående avtalsförhandlingarna och den uppkomna strandningssituationen på den privata sektorn.

Herr talman! Herr Nilsson i Järfälla uppehöll sig inte särskilt mycket vid socialförsäkringsutskottets betänkande, som ju debatten gäller, så jag har inte så stor anledning att bemöta honom. Jag skall emellertid återkomma till betänkandet, men först vill jag ge en liten bakgrundsbild. I debatten i dag är tydligen alla ense om att det inte bara är våra höga lönekostnader som är boven i dramat, utan att det är kombinationen av stigande lönekostnader och en sjunkande produktivitet i tillverkningsindustrin som har skapat problem för exportindustrin. Då kan man fråga sig: Varför har vi en sjunkande produktivitet i näringslivet? Ja, även på denna punkt tycks alla demokratiska partier vara ense: Vår socialt inriktade arbetsmarknadspolitik, som syftar till att behålla alla anställda i arbete även vid lågkonjunkturer genom att låta industrin med statligt stöd producera för lager, är en av orsakerna. Det är väl bara vpk som säger att detta är gåvor till bolagen. Det är en falsk beskrivning, eftersom hjälpen är till för att klara de anställdas jobb. Redan Gunnar Heckscher sade på sin tid att bolagen är juridiska personer, som egentligen ingen kan tycka synd om. Ingen vill i dag spela med arbetslöshet för att klara en stigande kostnadsutveckling och lågkonjunkturer, som gör det svårt för svensk exportindustri att sälja i utlandet i konkurrens med andra länder. Men det är också självklart att produktiviteten per capita sjunker, om vi med stöd av statsmedel håller folk i arbete även när det inte går att sälja vad man producerar. Någon i kammaren kanske undrar varför jag påpekar detta självklara förhållande. Jo, av den anledningen att en hög social ambition när det gäller sysselsättningspolitiken även vid lågkonjunkturer också kräver att kostnadsläget i svensk industri hålls minst på samma nivå som i omvärlden, med vilken vi skall konkurrera. Det är viktigt just därför att våra konkurrentländer tycks spela med arbetslöshet som konjunkturpolitiskt instrument, vilket vi ju inte vill. Då måste man ge svenskt näringsliv en ”fair” chans att klara av konkurrensen. Det är mot denna bakgrund som den socialdemokratiska reservationen till förmån för en höjd socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen skall ses. Reservationen finns fogad till utskottets betänkande nr 16. Låt mig först konstatera att när socialdemokraterna tror att en sådan höjning av arbetsgivaravgiften skall avräknas vid löneförhandlingarna, så är det ett önsketänkande. Om de som förhandlar med löntagarkollektivet skulle lyckas med detta betyder det bara att politikerna träder in och tar hand om förvaltningen av löntagarnas pengar, och det skulle verkligen vara en styrd lönepolitik. Men alla vet ju hur avtalsförhandlingar går till. Inte gör man upp om möjliga löneökningar först för att sedan dra av de 2 96 i ökade arbetsgivaravgifter som socialdemokraterna vill lägga på! Nej, så fungerar det bara inte. Den socialdemokratiska reservationen innebär helt enkelt att våra höga lönekostnader blir ännu högre utan att löntagarna får det bättre. Det skulle bli förödande i dag, inte bara för exportindustrin utan i ännu högre grad för småföretagarna och för egenföretagarna, som själva skall betala sina avgifter. Vem skall annars betala dem, har bl.a. herr Wärnberg frågat här. Den frågan kan man naturligtvis ställa. Självfallet skall företagarna och egenföretagarna betala sina avgifter själva. Det går också bra så länge avgiften svarar mot sociala förmåner. Då är det inte något problem. Men numera används socialförsäkringsavgiften som skatteinstrument, och då drabbas egenföretagare av skatter som andra slipper. Arbetsgivaravgiften har ju inte heller någon motsvarighet i någon social förmån, utan den kan betraktas som en ren skatt. Produktionen skall betala dessa avgifter, har många socialdemokratiska talare här i dag sagt. Ja, ärade kammarledamöter, vad har egentligen en kulturarbetare, en frilans eller en författare för produktion att lägga dessa kostnader på? Dessutom är det så, att om en egenföretagare skulle kunna öka sina priser för att täcka de sociala kostnaderna, drabbas även denna ökning av omkring 90 96 i skatter och sociala avgifter. Och så är man inne i en ond cirkel som är mycket olycklig. Vi har också hört här i dag att socialdemokraterna faktiskt inte vill kompensera småföretagarna genom att höja det avgiftsfria beloppet i botten, vilket är synnerligen motiverat eftersom avgifterna numera också är en skattefaktor. Det är faktiskt en ganska märklig politik mot en hårt drabbad grupp i samhället. Herr Wärnberg ondgjorde sig över en annons som har stått i tidningen Företagaren. En blomsterhandlare i Uppsala hade målat av sin skattsedel och ställt den i sitt skyltfönster i stället för blommor. En bild därav fanns i den här tidningen. Det framgår av bilden att blomsterhandlaren hade haft en taxerad inkomst på 42 210 kr. Sedan statlig och kommunal skatt och arbetsgivaravgifter hade betalats hade han kvar 14 000 kr. 28 000 kr. i skatter och avgifter på 42000 kr.! Det visar litet av problemen för småföretagarna. Vad har nu socialdemokraterna att bjuda småföretagaren i Uppsala och på andra håll i landet? Jo, en höjning av arbetsgivaravgiften med 296 plus 600 kr. i avgifter plus en rad andra höjda skatter som ingår i paketet. Dessa människor har verkligen problem, det skall vi ha klart för oss. Jag tycker också, herr talman, att metoden att använda socialförsäkringssystemet som skatteinstrument är felaktig. Det sägs i klartext i den socialdemokratiska motionen att höjningen av folkpensionsavgiften föreslås för att minska budgetunderskottet. Sambandet mellan sociala avgifter och sociala förmåner försvinner på det sättet. Socialförsäkringsutskottet kanske i framtiden kommer att bli ett nytt skatteutskott. Folks förtroende för vårt socialförsäkringssystem kommer att minska när det inte finns ett samband mellan avgifter och förmåner och när socialförsäkringssystemet kommer att användas som skattekälla. En sådan utveckling vore inte bra. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet nr 16.

Herr talman! Det var väldigt bra att herr Ringaby tog upp det här med blomsterhandlaren i Uppsala. Jag fick det intrycket att herr Ringaby tyckte att den beskrivning som hade givits var riktig, alltså att skatten var 28 000 kr. på den taxerade inkomsten 42 000 kr. Då är herr Ringaby offer för den vulgärpropaganda som jag hela tiden har sagt att ni driver. Har ni talat om att denne blomsterhandlare har avdragsrätt för vartenda öre som han betalar för sociala avgifter, att hans verkliga inkomst inte var 42 000 kr. utan långt därunder och att han betalade kommunalskatt och statlig skatt precis som en vanlig löntagare skulle ha gjort? De sociala avgifter som han betalar får den företagare som har anställda också betala, och han har avdragsrätt för den precis som blomsterhandlaren. Som systemet nu är genomfört får man dessutom schablonavdrag. Man skall tala om hela sanningen och inte bara slå upp ett plakat. En riksdagsman borde åtminstone inte säga att påståendet är korrekt utan han borde ta avstånd från det. För påståendet är inte korrekt — det är en enda stor bluff.
Herr talman! Nej, herr Wärnberg, det här är ingen bluff. Det skulle i så fall inte förekomma sådana protester som det gör bland dessa människor. Visst är dessa avgifter avdragsgilla, men de rullar med undan för undan varje år. Jag har, herr Wärnberg, själv som jordbrukare erfarenhet av hur detta verkar, och jag har oerhört stor erfarenhet av hur systemet verkar för småföretagare och småbrukare i min hembygd. Det råder inget tvivel om att dessa avgifter är en större belastning för en egenföretagare än för en löntagare med samma inkomst. Det måste vara så, eftersom egenföretagaren själv skall betala sina avgifter. Det är O.K. att han betalar sina avgifter, men när man nu är inne på en ny linje och vill åstadkomma budgetfinansiering med dessa avgifter, så drabbas de här människorna av en skatt som icke drabbar andra. Det förvånar mig att herr Wärnberg inte kan erkänna att detta är ett problem för de här grupperna. Det tror jag att herr Wärnberg är ganska ensam om.
Herr talman! Tidigare hade man problemet att det inte förelåg avdragsrätt samma år, varför det kunde bli en kraftig effekt under första året som egen företagare. Det var tydligen detta som drabbade den här blomsterhandlaren. Om han fortsatt att vara blomsterhandlare och haft 42 000 kronors inkomst också år 1976, hade han först fått göra ett schablonavdrag och därefter under tre år fått dra bort en tredjedel av tidigare erlagda socialförsäkringsavgifter. Därmed hade han kommit till exakt samma resultat som om han varit anställd av någon annan blomsterhandlare. Det är alltså exakt samma kostnader för en anställd som för en blomsterhandlare som är egen företagare. Det vill herr Ringaby inte gå med på, utan han påstår att blomsterhandlaren har större kostnader för egenavgifter än för de anställda. Det är tvärtom något bättre för den som betalar egenavgifter, eftersom han tidigare hade 18 000 kr. och numera har 30 000 kr. som är undantagna från den fyraprocentiga arbetsgivaravgiften.
Herr talman! Det första året för en egenföretagare var ju faktiskt tidigare förödande. Jag har påträffat också sådana fall. Situationen har i dessa fall varit helt hopplös. Men även i fortsättningen är, herr Wärnberg, egenföretagaren betydligt sämre ställd än löntagaren i samma situation. Det är klarlagt, och den saken är det meningslöst att strida om.

Herr talman! Herr Aspling började sitt anförande med att tala om allas rätt till arbete. Därvidlag är vi alla överens — där råder inga meningsskiljaktigheter. s Herr Aspling talade vidare om nödvändigheten och önskvärdheten av att genomföra ytterligare viktiga reformer. Han nämnde speciellt reformer på familjepolitikens område, inom barnomsorgen och när det gäller långtidssjukvården. Detta är reformer som även den nuvarande regeringen är inriktad på — det framgår både av budgeten och av den regeringsförklaring som regeringen avgav när den tillträdde. I detta sammanhang sade herr Aspling att det är nödvändigt med en stark samhällsekonomi för att man skall kunna genomföra angelägna reformer. Det har konstaterats här i dag liksom vid åtskilliga tidigare tillfällen att den gamla socialdemokratiska regeringen inte lämnade över en stark ekonomi till den nya regeringen efter valet i höstas.

I stället har finansutskottet mycket tydligt påtalat de nackdelar som skulle följa med en sådan höjning av folkpensionsavgiften. Man pekar bl.a. på de kostnadsökningar det skulle innebära för företagen, minskad konkurrenskraft osv. Socialförsäkringsutskottet gör samma bedömning och avvisar därför den höjning som socialdemokraterna har föreslagit. Jag vill med det, herr talman, yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan. Jag vill också beröra det citat från herr Ahlmark som herr Aspling tog upp i sitt anförande. Det är ett citat som cirkulerade ganska mycket under valrörelsen i höstas. Men som vanligt med citat av den typen var det inte fullständigt. Man hade plockat fram en mening och utelämnat resten. Jag kan inte ordalydelsen av det fullständiga citatet, men herr Aspling talade om att herr Ahlmark skulle ha sagt att moderaternas skattepolitik skulle ställa pensionärerna på gatan. Jag har frågat Per Ahlmark vad han menade med detta. Ja, sade han, man utelämnade en mycket viktig del av vad jag sade, nämligen att ”detta vill inte heller moderaterna”. Jag har med detta velat framhålla att man för att förstå vad Per Ahlmark menade måste ta med hela citatet.

Herr talman! Herr Aspling underströk vikten av en stark ekonomi för den sociala tryggheten, och så långt kan jag odelat instämma med honom. Men herr Asplings starka ekonomi skulle tydligen främst åstadkommas genom en ytterligare höjning av socialförsäkringsavgiften med 1,5 26. Det skulle höja kostnaderna inte bara för näringslivet utan också för landsting och kommuner och försvåra deras verksamhet, sade herr Carlsson i Vikmanshyttan. Inte alls, menade herr Aspling, för den ytterligare höjningen av socialförsäkringsavgiften skulle beaktas i samband med avtalsförhandlingarna. Realismen i detta kan vi lämna därhän. Men säg att det skulle bli så. Vad skulle konsekvensen då bli? Jo, då måste pengarna i stället tas från de anställdas löner genom mindre löneökningar än eljest. Det kan väl ändå inte, herr Aspling, vara ett särskilt bra sätt att få fram den ytterligare personal — sjuksköterskor, sjukgymnaster, vårdbiträden och många andra kategorier — som behövs för att täcka vakanserna på den sociala sidan både för de nytillkommande avdelningarna inom långvård etc. som vi är så rörande överens om och för att förstärka personaltätheten vid de befintliga avdelningarna. Men inte nog med detta. En sådan här ytterligare höjning av socialförsäkringsavgifterna skulle urholka kommunernas och landstingens skatteunderlag. Det är riktigt att det sker med någon fördröjning. De 1,5 procenten enligt den socialdemokratiska reservationen skulle innebära ytterligare avgifter på 3 000 milj.kr. Om detta förslag beaktas vid löneförhandlingarna, skulle minskningen av landstingens och kommunernas skatteintäkter uppgå till ungefär 800 milj.kr. per år. Det kan väl inte på något vis leda till mer ambitiösa långsiktiga planer för landstingen när det gäller att bygga ut långtidsvården och hemsjukvården, eller för kommunerna när det gäller att bygga ut äldreomsorgen och barnomsorgen. Också från social synpunkt finns det därför all anledning att begränsa socialförsäkringsavgifterna på det sätt som regeringen och utskottsmajoriteten har förordat.

Herr talman! Jag skall inte gå in i någon debatt med fru Troedsson. Jag vill bara påpeka en sak, nämligen att det tycks ha gått de borgerliga förbi att löntagarorganisationerna föredrar höjda socialförsäkringsavgifter som finansieringskälla vid skatteomläggningar av det nu genomförda slaget, av det skälet att avgifternas fördelningspolitiska effekter kan bedömas långt säkrare. Därmed kan avgifterna lättare passas in i lönepolitiken än andra indirekta skatter av samma slag. Därför är vårt förslag att förbättra statsfinanserna ett långt mer konstruktivt bidrag till prisoch kostnadspolitiken i vår ekonomi än de från den borgerliga sidan nu antydda planerna på en höjd mervärdeskatt.

Utjämningssträvandena, sade herr Nilsson, är borta. Herr talman!

Herr talman! Detta är ändå inte fullt jämförbara storheter. Löntagarorganisationerna föreslår arbetsgivaravgiftshöjningar, sade herr Aspling. Skulle det i klartext innebära att löntagarna föredrar att få ut kontant 1,5-2 ?6 mindre ur det tillgängliga utrymmet? Jag har mycket svårt att tro det. Jag anser att det i denna församling finns all anledning att se på konsekvenserna på både kort och lång sikt för landstingen och kommunerna. Jag tycker att jag ganska klart visade att om de höjda socialförsäkringsavgifterna enligt socialdemokraternas påstående helt och hållet skulle beaktas vid avtalsförhandlingarna och alltså inte leda till några ökade kostnader för landsting, kommuner eller andra arbetsgivare, skulle det ändå innebära ett starkt minskat inkomstunderlag för kommuner och landsting. Den minskning av inkomsterna med 800 milj.kr. som detta skulle innebära kan väl ändå inte leda till ytterligare förbättringar av långtidsvård, hemsjukvård, äldreomsorg och barnomsorg? Den ekvationen går inte ihop, herr Aspling.
Herr talman! Jag skall inte föra någon debatt om sjukvårdsfrågorna denna kväll, det markerade jag redan i mitt inledningsanförande. Det är frågor som vi får tillfälle att återkomma till. Jag hänvisar, fru Troedsson, till uttalanden från den fackliga rörelsens representanter i vad gäller socialförsäkringsavgifterna. De företräder löntagarnas intressen, de har framfört löntagarnas uppfattning och den står de fast vid. Att fru Troedsson sedan som representant för en borgerlig regering har en annan uppfattning förvånar mig inte. Men jag ber henne att observera den fackliga rörelsens klara ställningstagande och att man också klart deklarerat att man står fast vid dessa.
Herr talman! Jag vill än en gång erinra herr Aspling om att inga aldrig så önskvärda reformer på det kommunala eller landstingskommunala planet kan finansieras utan att erforderliga resurser ställs till förfogande. Herr Aspling har inte talat om på vilket sätt det inkomstbortfall för kommuner och landsting skall kompenseras som den ytterligare höjningen av arbetsgivaravgifterna skulle innebära.

Herr talman! Jag tycker att fallet med den stackars blomsterhandlaren i Uppsala är ett lika skrämmande som avslöjande åskådningsexempel på vilka skattesvårigheter egenföretagaren har att brottas med efter 44 års socialdemokratiskt styre. Det kan vara av intresse att höra hur en fackföreningstidning ser på egenföretagandet. Följande har stått att läsa i Byggnadsarbetaren: ”Detta riskerar du om du arbetar som egen företagare. Organisationens förhandlingshjälp uteblir liksom avtalets stöd för semesterersättning, övertidsersättning, uppsägningslön, reseersättning etc. AFA:s grupplivförsäkring gäller inte. AGB kan inte erhållas. Ingen ersättning från a-kassan vid arbetslöshet. ATP endast efter egen avgift. Ingen pension vid 65 års ålder från STP, den nya pensionsförsäkringen. Ingen påbyggnad till pensionen efter 67 år. Ingen kostnadsfri hälsokontroll genom Bygghälsan. Byggnads” försäkring gäller inte. Ingen möjlighet till skadestånd vid olycksfall. Högre avgift till allmänna sjukförsäkringen. Ingen ersättning från den nya avtalssjukförsäkringen AGS. Ingen ersättning från yrkesskadeförsäkringen. Byggnads” ansvarsförsäkring gäller inte. Fordringar för utfört arbete är oskyddade vid beställarens konkurs. Risk för stora skadestånd vid felaktigt utfört arbete.” Sedan detta skrevs har sannerligen inte egenföretagarnas villkor förbättrats. Den nya regeringen har i ord och handling både i regeringsdeklarationen och nu i budgetpropositionen visat hur betydelsefullt man anser det vara att ge företagsamheten ett gynnsammare klimat. En av de två huvudlinjerna i regeringens budgetförslag är som bekant ett kraftigt stöd till företagsamheten, särskilt då den mindre och medelstora. Som en slående kontrast till denna företagsvänliga politik ter sig den socialdemokratiska partimotionen 1294. Motionen innehåller en lång rad förslag som är så väl kända för kammaren att de inte här behöver upprepas, innebärande avsevärt ökade pålagor på det redan hårt pressade näringslivet. Majoriteten i finansutskottet har naturligtvis tagit kraftigt avstånd från dessa nya bördor på företagsamheten med den självklara motiveringen att åtgärder som så ökar företagens kostnader ytterligare försvagar det svenska näringslivets konkurrenskraft. I en tid av vikande sysselsättning och förlorade marknadsandelar både här hemma och utomlands ter sig det socialdemokratiska budgetalternativet i högsta grad ansvarslöst. Socialdemokraternas ovana och vilsenhet när de efter så långt regeringsinnehav plötsligt hamnat i oppositionsställning kan illustreras av två citat med blott tio dagars mellanrum ur en och samma socialdemokratiska tidning.

Den borgerliga regeringen rekordlånar i ett läge när en uppgång i konjunkturen tydligt kan skönjas. Detta kan inte annat än driva på inflationen.” Avslutningsvis, herr talman, några synpunkter på den konjunkturuppgång som tidningen här talar om. I finansplanen anknyter man, liksom i finansutskottets betänkande, till vissa förhoppningar om en sådan uppgång i Förenta staterna. Försiktigtvis antyds det dock att konjunkturstärkande åtgärder från den nya administrationens sida knappast får effekt förrän under andra halvåret 1977. I den socialdemokratiska partimotionen däremot ger man en betydligt mera glättad bild av den internationella utvecklingen. Det sägs att president Carter lagt fram ett betydande stimulansprogram, vilket sannolikt snabbt kommer att stimulera den amerikanska ekonomin, och det konstateras att utvecklingen i USA tagit en betydande fart redan före årsskiftet. Hur ser man då i USA på den egna utvecklingen? Ja, ett användbart mått på förväntningarna torde kunna vara hur New York-börsen reagerat. Under årets två första månader sjönk index med ca 5 96, från 999 till 953. Optimismen är alltså inte särskilt påtaglig. För 14 dagar sedan sände president Carter sitt budgetförslag för 1978 —- det budgetår som börjar den 1 oktober i år — till kongressen. Han erkände samtidigt att det i huvudsak var företrädarens budget med blott de smärre förändringar som hans administration hunnit göra, och be dömare anser förslaget relativt modest. Först för påföljande år, 1979, utlovar Carter betydligt djärvare grepp, såsom en skattereform och allmän sjukförsäkring. Det kan tilläggas att den federala budgeten i USA har förhållandevis mindre vikt än budgeten i andra länder, med tanke på den betydelsefulla ekonomiska ställning som de amerikanska delstaterna har. Det förefaller alltså mer än troligt att den draghjälp vi i Sverige kan vänta av uppgång i USA, som beror på det där framlagda budgetförslaget, är en stimulans på ganska lång sikt. Vi får i stor utsträckning under den närmaste tiden huvudsakligen lita till vår egen kraft, och därvidlag utgör finansplan och budgetförslag en god grund att stå på.

Herr talman! Det hände härförleden i en liten skola på landsbygden hemma i Skåne att man hade lektion i naturlära. Så sade fröken som var litet mer än vanligt religiös: Säg små barn, vad är det för någonting som är litet och ludet och som har stor svans och hoppar omkring i skogen? Barnen såg frågande ut, tills en räckte upp handen och sade: Ja, normalt skulle det väl vara en ekorre, men eftersom det är fröken som frågar är det väl Jesus. När jag har lyssnat på herr Bohman den senaste tiden har jag kommit att tänka på den här historien, därför att löntagarna spelar ungefär samma roll i hans fantasivärld som ekorren och Jesus i den lilla frökens. Herr Bohman åkte ju under valrörelsen omkring och berättade om den där metallarbetaren, som inte hade fått någon som helst del av vår välståndsökning. Herr Bohmans slog ju t.o.m. vad. Det är samme metallarbetare som nu har fått så stora lönelyft att de gjort det omöjligt för de svenska företagen att konkurrera. Det skulle vara intressant att få reda på vilket som nu är sanning av de här två påståendena. Jag tror inte att vi får något besked. Antagligen blir det så, att metallarbetaren och löntagaren så småningom uppträder i en tredje variant. Efter att ha lyssnat på debatten i dag har jag fått ännu större förståelse för den rädsla som jag ibland möter när jag träffar människor på arbetsplatser och föreningsmöten. Det är en rädsla som beror på bristande tillit till den regering som vi nu har i vårt land. Den här rädslan liksom min egen grundas litet grand på att man, efter att ha hört på debatten i dag, fått ett ännu starkare intryck av att regeringen tappat greppet om utvecklingen. Det är ungefär som om man från dag till dag och från vecka till vecka köpte sig fri genom att kasta fram förslag om kortsiktiga lösningar av problemen. Jag beklagar att regeringen inte presenterar någon långsiktig plan för att klara vare sig ekonomin eller sysselsättningen. Dessa två ting är oupplösligt förenade med varandra. Jag såg att herr Åsling var inne här för en stund sedan, men han försvann. Antagligen är han ute och letar efter de 400 000 nya jobben. Det är farligt att ge löften av den där typen. Det hela grundar sig på en räkneoperation som gjordes i sysselsättningsutredningen. Med en teknisk metod kom man fram till att det kunde finnas sysselsättning för 600 000 människor. Det blev i valrörelsen ett löfte om 400 000 nya jobb ett stycke in på 1980-talet, om man nu fick den politiska makten. Nu har man den. Som sagts förut i dag minskade sysselsättningen inom industrin med 30 000 förra året, och enligt den proposition som vi nu diskuterar räknar man med att sysselsättningen kommer att minska ungefär lika mycket varje år. 270 000 av de där 400 000 jobben skulle komma till i den privata verksamheten. Jag tror inte ett dugg på det här, utan tror att det är mycket mera realistiskt att bedöma utvecklingen så, att vi inom 20 år har en industriproduktion som är dubbelt så hög som dagens med 60 96 eller kanske 70 26 av antalet sysselsatta inom industrin. Detta är mycket sannolikare än förhoppningen att den privata företagsamheten skall kunna klara jobben. Sysselsättningsutredningen pekade på en möjlighet att klara två problem: sysselsättningen för de människor som kommer att söka den och det behov av insatser på olika områden som stat och kommun har att klara. Om man uttrycker detta behov i det antal människor som måste till skulle det motsvara 250 000-270 000. Där finns en uppenbar möjlighet för en konstruktiv planering, som både löser sociala problem och ger människor arbete. Det enda uttalande på denna punkt som vi fått här i dag gjordes av finansutskottets ordförande, som på tal om kommunerna och deras situation sade att de inte får göra några åtaganden. Summerar man allt detta — inga insatser för att nämnvärt höja sysselsättningsgraden på samhällsområdet och ett konstaterat misslyckande när det gäller att skaffa fram nya jobb inom det privata näringslivet, är det inte så förfärligt svårt att förstå att människor börjar bli rädda. Men det andra, som gör mig och dem jag har träffat kanske ännu mera oroliga, är att den nya regeringens politik börjar visa ett mönster. Det blir en omläggning av politiken. Det går naturligtvis inte så fort, men mönstret börjar klarna.

Skulle man vara elak, kunde man faktiskt säga att omtanken om företagen och företagarnas situation kamoufleras med ett sken av att insatserna görs för att skydda löntagarna. Också det skattepolitiska program som man kan skönja i den borgerliga agitationen ser ut att gå åt samma håll. Indexregleringen är gynnsam för dem som har stora inkomster. Den skattereform som gjordes i år ger extra lättnader för dem som har det bäst — för att inte tala om det famösa TV-program i valrörelsen där både centerns företrädare och den nuvarande budgetministern fastslog en målsättning innebärande att ingen skall behöva betala högre marginalskatt än 50 96. Vad är det här för någonting? Jo, mönstret tyder på att man vill göra en omfördelning av resurserna i vårt land i strid med den utjämningspolitik som har förts framgångsrikt under ett antal år. Det här gör mig bekymrad, för att inte säga rädd. Man kan invända: Ja, men det här är ju omöjligt — det kan folket aldrig godta. Ja, säg det. Man behöver inte gå så förfärligt långt utanför Sveriges gränser för att hitta utslag av denna politiska linje som lanseras under namnet den nya individualismen. Den innebär att en majoritet av folket skaffar sig en bra, för att inte säga mycket bra, situation på bekostnad av en minoritet. Tekniken kan variera. Man löser balansproblem genom att låta antalet arbetslösa vara regulator. Man klarar kostnadsnivån och den interna balansen genom att låta majoriteten få goda favörer men behåller det klassiska mönstret att låta vissa grupper, som historiskt är lågavlönade och svaga, ligga kvar i sin besvärliga situation. Man kan också välja formen att importera billig arbetskraft som bildar ett pariaskikt och som blir de andras bärare och stödjare. Jag vill inte påstå att detta är en uttalad målsättning för politiken, men lägger man ihop de här små bitarna — och jag kunde ge fler exempel —- blir det ett sådant mönster. Kombinerat med risken att man kör sönder vår ekonomi, att man inte löser sysselsättningsproblemen och att man gör en omfördelning till nackdel för de svagare, gör detta människor rädda. Var övertygade om att den rädslan inte kommer att innebära en undergiven flykt ifrån en strid. Om man driver den här politiken skall man vara helt övertygad om att ur rädslan mobiliseras ilska i stället för undergivenhet. Och är det konfrontation man vill ha i Sverige och en hårdare politisk polarisering, då skall man fortsätta på den här kursen! Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de till finansutskottets betänkande nr 10 knutna reservationerna.
Herr talman! Nej, herr Pettersson i Malmö, regeringen har inte förlorat greppet. Utgångspunkten för regeringens budget är att vi skall klara sysselsättningen. Det vet herr Pettersson lika bra som jag. Skulle vi i dag tillämpa den socialdemokratiska oppositionens förslag skulle vi med ganska stor säkerhet tappa 50 000-100 000 jobb. Det har angetts här i kammaren tidigare under debatten. Herr Pettersson talar om löntagarnas osäkerhet i det nya läget. Bakom den nya regeringen står nog fler löntagare än bakom s-oppositionen. När den gamla regeringen stödde företagen för att rädda sysselsättningen var det en klok åtgärd. När nu den nya regeringen värnar om jobben genom omfattande stimulansåtgärder är det att skyffla pengar till företagen. Det går inte riktigt ihop. Vad herr Pettersson slutligen sade om konfrontation stämmer inte heller riktigt. Det är nog ni som söker konfrontation. Gösta Bohman räckte ut handen i dag i sitt huvudanförande. Det kan även vara intressant att jämföra vad president Ford och statsminister Palme sade efter sina resp. valnederlag. Ford sade: Vi skall göra allt för att underlätta för den nya administrationen att ta över. Herr Palme: Vi skall göra det till ett helsike för den nya regeringen. Tala inte om konfrontation i det här sammanhanget, herr Pettersson!
Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag uttryckte mig slarvigt. Jag sade att regeringen tappat taget. Jag menade att den aldrig fått tag i situationen. När herr Bohman sträcker ut handen mot löntagarna är det väl klart att det är för att han som ekonomiminister skall ta en slant.

Herr talman! I ett bestämt avseende knyter jag gärna an till vad herr Pettersson i Malmö sade. Han sade inledningsvis något om behovet av en mer konstruktiv planering av den offentliga sektorn i anslutning till en diskussion om sysselsättningssituationen. Jag tror liksom herr Pettersson att det finns anledning att uppmärksamma just den verksamheten, både för sysselsättningens skull och kanske i första hand för att observera den behovssituation som föreligger och ställa frågan om vi verkligen på bästa möjliga sätt utnyttjar de medel som vi ställer till förfogande. Jag gör det med utgångspunkt i frågan hur vi finansierar den offentliga sektorn. Det är en huvudfråga i en finansdebatt. Men vi glömmer lätt att kommunerna svarar för den tyngsta delen av den offentliga sektorn. Vi måste ställa frågan: Hur finansierar vi deras verksamhet? Är det en genomtänkt finansieringsordning som ger oss den mesta och bästa möjliga samhällsservice för de pengar vi sätter in? Eller är det så illa att denna dominerande del av vår samhällsservice har gått vilse i det komplicerade nätverket av beslutsoch betalningsförbindelser mellan statsmakterna och kommunerna? Det finns tecken som tyder på en ganska enig politisk uppfattning att bl.a. de finansiella förutsättningarna för den kommunala verksamheten inte är vad de borde vara — för att nu uttrycka det milt. Ibland kan man kanske t.o.m. tala om att kommunernas finansiella förutsättningar har kapsejsat. Aktuella rapporter från praktiskt taget alla kommuner och landsting styrker den uppfattningen. Klagolåten från kommunerna blir alltmera högljudd och är ofta berättigad. Och ändå låter den fel på något sätt; den berättar inte mycket om var det onda verkligen sitter. Klagolåten begränsar sig nästan helt till att kräva mer pengar av staten. Det är naturligtvis inget botemedel. I slutändan är det i stort sett samma skattebetalare som skall betala. Jag är utomordentligt angelägen om att stryka under denna självklarhet, alldeles särskilt som jag envist hävdat denna uppfattning också i tidigare kommunalpolitisk funktion. Den kommunala finansieringssjukan måste botas på ett annat sätt. Men då får vi först ta reda på vad det finns för brister i den av statsmakterna fastställda ordningen för den kommunala verksamheten och i finansieringsordningen mellan stat och kommun. För det första vill jag då nämna vad man skulle kunna kalla ”den glömda solidariteten” i vårt samhällsarbete. Med det menar jag den väldiga olikhet som råder mellan kommunerna när det gäller de ekonomiska förutsättningarna. Trots skatteutjämningsbidragen finns det i dag stora skillnader i kommunernas servicenivå och skatteuttag som kan hänföras till omständigheter över vilka kommunerna inte råder, t.ex. besvärande ålderssammansättning eller geografiskt tillkrånglade trafikförhållanden. För det fortsatta resonemanget om förhållandet stat-kommun är det nödvändigt att förutsätta att kommunalekonomiska utredningen lyckats utjämna de skillnader i utdebitering som beror på sådana strukturella olikheter mellan kommunerna. Jag har grundad anledning förmoda att man skall kunna komma ganska långt i det avseendet. Och det är f. ö. alldeles nödvändigt, om man något räknar på hur dessa olikheter kan slå i skattebetalarnas plånböcker. På många håll i landet finns det i ett och samma län en skillnad mellan högsta och lägsta utdebitering som kan uppgå till låt oss säga 4 kr. per skattekrona. För en vanlig inkomsttagare som bor i den sämst gynnade kommunen rör det sig om en merutgift på ett par tusen kronor om året jämfört med vad som gäller för den vanlige inkomsttagaren i den mest gynnade kommunen i länet. Skillnaden motsvarar vad som finns kvar efter skatt då han jobbat extra en och en halv månad — hur nu det skulle kunna vara möjligt. Sådana skillnader människorna emellan får inte finnas i vårt samhälle. För det andra, herr talman, vill jag i felsökandet ta upp den mera grundläggande av de planeringsolägenheter som den kommunala verksamheten har att brottas med. Och det är helt enkelt statsbidragssystemets nuvarande utformning. Enkelheten i förvaltningen och närkontakten med människorna i den lokala självstyrelsen mår inte väl av den statliga byråkratins strävan att centralisera och krångla till. Och det är just i den situationen som vi har hamnat med våra specialdestinerade statsbidrag i stället för generella och med sådana detaljföreskrifter för statens tillsynsfunktion gentemot kommunerna att det luktar något av omyndigförklaring, vilket inte hör hemma i en kommunal självstyrelse. Jag är övertygad om att de som är närmast ett problem har störst förutsättning att lösa det på ett enkelt och förnuftigt sätt. Byråkratins krångel kommer först då man försöker klara ett samhällsproblem med fjärrstyrnirg. För det tredje vill jag ta fram det hinder för en vettig planering som följer av vårt kapsejsade skattesystem, som ju under senare år framtvingat provisoriska skatteomläggningar, vars finansiering kullkastat kommunernas prognoser över tillgängligt ekonomiskt utrymme och därmed rubbat förutsättningarna för en vettig ekonomisk planering. Även den mest pla neringsallergiske torde kunna förstå att en femårsplan ramlar ihop som ett korthus, då de i och för sig motiverade arbetsgivaravgifterna under fem år stiger med ett belopp som motsvarar en utdebitering av 4 kr. per skattekrona, vilket i sin tur motsvarar två tusenlappar per år för en vanlig inkomsttagare. Ett resultat av de senaste årens skatteprovisorier är att den kommunala kostnadsstrukturen i dag gör att oförändrad kommunal service kräver höjning av den kommunala skatteprocenten eller —- omvänt — oförändrad kommunalskatt för med nödvändighet med sig en försämrad kommunal service. Det är alltså en av de icke särskilt uppmärksammade konsekvenserna av att vårt skattesystem har fått tilllåtas kapsejsa i inflationens allt hårdare vindstyrka. För det fjärde vill jag ta fram den s.k. eftersläpningen i statens utbetalning av kommunalskattepengar. Men jag gör för undvikande av alla missförstånd det viktiga förtydligandet att jag inte kritiserar vad som vanligen kritiseras i detta avseende, nämligen kommunernas ränteförlust med anledning av eftersläpningen. Mot den kan man nämligen ställa vissa utgifter som staten har i sammanhanget. Det som jag vill kritisera med anledning av eftersläpningen är dess konsekvenser för en vettig planering av den kommunala verksamheten. Kommunerna tvingas att finansiera det löpande budgetårets utgifter med en uttaxering som grundas på inkomster som intjänats två år tidigare. Under perioder med ett stabilt penningvärde är detta ett mindre problem. I en fortgående och storleksmässigt ofta ryckig inflation leder emellertid den nuvarande eftersläpningen i kommunernas skatteinkomster till en planeringsteknik som haltar betänkligt och därför skapar misshushållning med skattebetalarnas pengar. Utgiftssidan formas av den aktuella ekonomiska verkligheten, medan inkomstsidan kommer haltande efteråt med siffror som har två års inflationssjuka i sig. En sådan respekt för en vettig ekonomisk planering måste vi ha att detta planeringshinder snarast bortopereras. Den femte — och sista — punkten i denna genomgång av förhållandet mellan stat och kommun handlar om den kommunala beskattningsrätten. Innan man kan ta i denna heta potatis måste man dock bl.a. förutsätta vad jag hittills berört, nämligen dels att de strukturella olikheterna mellan kommunerna utjämnas, dels att statsbidragssystemet blir mera generellt och mindre pekfingerinriktat, dels att planeringsolägenheterna i skattesystemet tas bort. Lyckas vi med detta — och det finns inget som motsäger det — finns det anledning att fråga sig om den kommunala beskattningsrätten verkligen spelar den roll för den kommunala självstyrelsen som vi vanligen inbillar oss. Med den gräns för det totala skatteuttaget som den ekonomiska verkligheten i dag sätter är det inte mycket till självstyrelse — med det inslag av alternativt handlande som hör självstyrelsen till — att få skriva ut största möjliga räkning till skattebetalarna. Självstyrelsen ligger mera i att fördela pengarna, att bestämma — och verkligen själv bestämma — vad man skall använda pengarna till. Men då krävs det stora förändringar i den ordning som i dag råder. Kan vi genomföra de förändringarna — och jag har med detta inlägg velat antyda de viktigaste — då har vi stärkt den kommunala självstyrelse som är så nyttig för en vettig hushållning i den offentliga sektorn för en ”konstruktiv planering”, för att citera Arne Pettersson i Malmö. En sådan stärkt kommunal självstyrelse tål att bära den begränsning av den kommunala beskattningsrätten som nu synes ofrånkomlig med hänsyn till det utrymme för det totala skatteuttaget som den ekonomiska verkligheten ger. Herr talman! Det är min förhoppning att de utredningar som nu arbetar med dessa problem mycket snart skall finna en effektivare ordning för beslutsoch betalningsförbindelserna mellan staten och kommunerna.

Herr talman! Debatten har nu pågått så länge att det kanske inte finns mycket att tillägga. Men beträffande diskussionen omkring de förlorade marknadsandelarna och löntagarnas skuld till våra svårigheter på utlandsmarknaden såg jag häromdagen i en artikel i en tidning att ett par TCO ekonomer i en ekonomisk rapport konstaterat att det inte alls är på det sätt som regeringen och särskilt Arbetsgivareföreningen velat göra gällande i sammanhanget. De båda utredningssekreterarna i TCO, Hans Engman och Christer Wretborn, har nämligen under januari och februari gjort en rundresa till flera industriländer i syfte att jämföra det svenska ekonomiska läget med våra exportkonkurrenters. De har kunnat konstatera att de franska lönerna inte ökar snabbast i världen och att det är helt fel att lasta löneutvecklingen för de ekonomiska problem som Sverige har i dag. De anser i stället att svensk industri med tillförsikt bör se fram emot den kommande högkonjunkturen och snabbt kunna återerövra de förlorade marknadsandelarna. Deras slutsats är bl.a. att Arbetsgivareföreningen och den borgerliga regeringen starkt överdrivit betydelsen av de senaste årens kostnadsutveckling i Sverige. De hävdar t.o.m. i sin rapport att svartmålningen av det svenska ekonomiska läget har varit till skada för svensk industri. Vidare anser de att diskussionerna om en eventuell devalvering av den svenska kronan bl.a. har lett till att tecknande av industriavtal har fördröjts, därför att man utomlands har trott på en förvärrad ekonomisk situation i Sverige. De båda TCO-ekonomerna slår också fast att de svenska löneökningarna inte varit särskilt stora om man jämför med våra konkurrentländer. De understryker vidare att en jämförelse med kostnadsutvecklingen i olika länder inte bör göras för enskilda år, utan att man måste se förändringarna i ett längre tidsperspektiv. En jämförelse som avser hur arbetskostnaden per producerad enhet utvecklats i tolv industriländer under åren 1967-1975 visar nämligen att Sverige kommer på femte plats med en ökning på 109 96. Listan toppas här av Japan med en ökning på inte mindre än 172 4. Även Västtyskland ligger avsevärt före Sverige med en arbetskostnadsökning per producerad enhet på 168 26 under denna period. På grund av de fakta som de båda TCO-ekonomerna redovisar måste man konstatera att Svenska arbetsgivareföreningen och särskilt den ansvariga borgerliga regeringen tar på sig ett stort ansvar när man går ut och svartmålar vårt lands möjligheter att hänga med i den internationella konkurrensen. Det måste vara allvarligt när ett lands regering inte tror på det egna landets möjligheter utan ständigt försöker skylla ifrån sig, dels på en tidigare regering, dels på landets löntagare, om man fått svårigheter med ekonomin, i stället för att på ett handfast sätt försöka komma till rätta med problemen. Detta kan naturligtvis, som de båda TCO-ekonomerna framhållit, bli till stor skada för svensk exportindustri och därmed också äventyra sysselsättning och välfärd för de svenska löntagarna. Men att skylla på löntagarna och angripa LO och fackförbunden har ju länge varit en beprövad metod från borgerlighetens sida, det har vi ett starkt minne av från den senaste valrörelsen. Även vid RLF-stämman i Gävle sommaren 1976 — mitt i valrörelsen = förekom hårda angrepp mot landets löntagare. Det fanns talare där som ansåg att löntagarna här i landet hade fått det för bra. Man menade att löntagarna under en lång tid av socialdemokratiskt styre skaffat sig förmåner av olika slag, förmåner som andra grupper i samhället inte fick del av. Har man haft den uppfattningen tidigare i det borgerliga lägret, så tänker nu tydligen den borgerliga regeringen ta revansch. Redan efter några månader av borgerligt regeringsstyre kan man märka en klar tendens till favorisering av främst jordbrukare och egenföretagare i vad avser avgifter, skatter och avdragsregler. Sedan regimskiftet i höstas har inte minst landets jordbrukare gjort åtskilliga vinster på specialskräddade skattelättnader och bidrag. En av de första åtgärder som den borgerliga regeringen vidtog under hösten var ju att höja gränsen för uttag av egenavgifter vid erläggande av allmän arbetsgivaravgift från 18 000 till 30 000 kr. På detta gör egenföretagarna en vinst på ca 500 kr. om året. Vidare skall enligt regeringens budgetförslag skatten höjas på vanliga personbilar med 75 26, men lastbilar och böndernas traktorer skall inte drabbas av några skattehöjningar. Bönder och egenföretagare skall befrias från att vara med att betala utbyggnaden av barnomsorgen, eftersom egenföretagare har undantagits från skyldigheten att betala arbetsgivaravgift för ändamålet. Man frågar sig om detta skulle bygga på föreställningen att egenföretagarna inte har några barn och således inte behöver utnyttja samhällets barnomsorg. Den borgerliga regeringen har dessutom rivit upp tidigare fattade beslut angående beskattning av familjeföretag och ersatt detta med betydligt gynnsammare regler. Detta har herr Wärnberg, på ett betydligt bättre sätt än jag kan göra, redovisat för kammaren tidigare i dag. Sedan har vi en liten detalj. Det gamla bondekravet om att få ta ut skattefri ved ur den egna skogen har nu tillmötesgåtts av den nya borgerliga riksdagsmajoriteten. Detta innebär att man tjänar några hundra lappar om året. Det är i och för sig inga stora pengar, men det innebär också en ny princip i vår skattelagstiftning, nämligen den att man skall ha kvar rätten till avdrag för kostnad som är förenad med arbetet. Man får dra av kostnader för huggning och hemkörning av veden osv. Det är en helt ny princip i vår skattelagstiftning. Många villaägare i landet, som med nuvarande oljepriser lägger ut 3 000-4 000 kr. om året för bostadsuppvärmning, utan några som helst avdrag, står naturligtvis frågande inför dessa favörer som nu beviljas bönder med egen skog. Det finns alltså löntagare i Sverige som nu frågar sig huruvida den borgerliga regeringen är på väg att skapa ett nytt ”skattefrälse” i samhället, där vissa företagargrupper skall i långa stycken befrias från att på lika villkor delta i betalningen av våra gemensamma utgifter. Jag kan betyga att det finns en stor oro på det här området ute på arbetsplatserna i Sverige f.n. LRF-arna i Gävle klagade över att löntagarna under det socialdemokratiska regeringsinnehavet skulle ha skaffat sig orättmätiga förmåner som inte tillkom andra i samhället. Herr talman! En sak är helt klar: vi socialdemokrater har aldrig drömt om att till stora delar befria löntagarna i landet från skatter.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 23 behandlas vissa motionsförslag avseende den allmänna arbetsgivaravgiften. Vi har i två socialdemokratiska partimotioner, nr 1031 och 1033, tagit upp dels förslag om att den allmänna arbetsgivaravgiften skall vara 4 96, även inom det inre stödområdet, dels att det avgiftsfria beloppet, på vilket egenföretagarens allmänna arbetsgivaravgift beräknas, skall sänkas till tidigare gällande 18 000 kr. Herr Wärnberg har i sina inlägg redan berört de frågorna, varför jag kan begränsa mig till ett mycket kort inlägg. Vi har tidigare under innevarande riksmöte haft uppe de här frågorna till behandling. Det var när regeringen i proposition föreslog ändringar av reglerna för här berörda arbetsgivaruttag. Vi har inte velat vara med om att genomföra de förändringarna. Nu har vi tagit upp frågorna på nytt, av det skälet att det enligt vårt förmenande inte kunnat anföras sakliga motiv för generösare regler för avgiftsuttag. Vad gäller nedsättningen av arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet infördes ju en tillfällig nedsättning av avgiften, som skulle gälla under 1976. Även den gången gick uppfattningarna om lämpligheten av en sådan differentiering isär. Vi var emellertid i utskottet överens om att riksdagens långsiktiga ställningstagande i frågan skulle få anstå i avvaktan på företagsskatteberedningens utredning av just frågan om differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften. De borgerliga partiernas motivering för en nedsättning var att åtgärden skulle främja näringslivet och sysselsättningen inom det inre stödområdet. föreslog att nedsättningen även skulle gälla under år 1977 anfördes samma motivering. Jag skulle i det sammanhanget vilja fråga utskottets talesman om man då hade fått fram en utvärdering av vad nedsättningen hade betytt för sysselsättningen inom det inre stödområdet under 1976. Att en lägre arbetsgivaravgift har främjat näringslivet på så sätt att företag och företagare kunnat redovisa "högre vinster resp. högre inkomster är en naturlig följd av åtgärden. Men har man några som helst belägg för att åtgärden innebar det man främst åsyftat, nämligen att åstadkomma ytterligare arbetstillfällen i de här delarna av landet? Som vi har framhållit i vår reservation anser också vi att det föreligger behov av särskilda insatser till företag inom just det inre stödområdet. Men vi menar att väsentligt bättre resultat kan åstadkommas om de resurser som går förlorade genom en generell avgiftsnedsättning i stället används för mera riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi tycker också att det hade varit rimligt att regeringen inväntat företagsskatteberedningens resultat och därmed fått ett faktaunderlag beträffande åtgärdens effekter. Vårt förslag i reservationen innebär att vi bör vänta på detta underlag, och den allmänna arbetsgivaravgiften bör således återgå till att vara 4 26 även inom det inre stödområdet. Vad sedan gäller vårt andra motionsförslag har herr Wärnberg i olika omgångar redan klarat av debatten i den frågan. Jag kan därför, herr talman, avstå från vidare argumentation. Möjligen skulle jag kunna göra den kompletteringen, att det är fel att tro att höjningen av fribeloppet till 30 000 kr. bara kan tillgodogöras av några ansträngda småföretagare. Det finns en rad företagare med god skattekraft som också blir speciellt gynnade, vilket också bör ställas mot det förhållandet att en företagare med anställda får betala arbetsgivaravgift på avlöningssumman i dess helhet. Herr talman! Med detta ber jag således att få instämma i herr Wärnbergs yrkande om bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag avser att kommentera skatteutskottets betänkande nr 23 och de synpunkter som herr Boström nyss har framfört, men jag vill först något beröra frågan om den ekonomiska politiken med utgångspunkt i de mindre och medelstora företagens situation. Som framgått av debatten är meningarna delade om orsakerna till och utvecklingstendenserna i den nuvarande ekonomiska situationen. Men det råder stor samstämmighet om att vårt läge nu är utomordentligt allvarligt och innebär stora påfrestningar för vårt näringsliv och för sysselsättningen. Företagen har sjunkande orderingång, och varslen om permitteringar och friställningar har ökat kraftigt. I första hand är det stora företag inom exportnäringarna som påverkats, men efter hand överförs problemen även till de mindre företagen, till underleverantörerna och serviceföretagen. Ett annat stort problem som i viss mån härrör ur detta förhållande är det stora underskottet i vår handelsoch bytesbalans med utlandet. Denna tendens ser ut att öka kraftigt under innevarande år. Debatten har i hög grad gällt frågan om utvecklingen av våra kostnader i jämförelse med utlandet. Visst kanske man kan finna tröst i att löneutvecklingen gått lika snabbt även i en del andra länder, om man ser förhållandena över en längre tidsperiod. Men det avgörande för oss är den situation som vi i dag befinner oss i och hur den närmaste framtiden skall gestalta sig. Vi kan då konstatera att vårt kostnadsläge är mycket högt, att våra varor blivit dyrare än våra konkurrenters varor och att vi förlorat marknad i världshandeln. Vi har också svårt att på hemmamarknaden konkurrera med importvarorna. Allt detta tillsammans leder till stora underskott i handelsbalansen, och detta i sin tur påverkar vår ekonomi i negativ riktning. Vad som är värt att uppmärksamma och som endast i ringa mån kommit till uttryck i dagens debatt är att den utländska konkurrensen har förstärkts genom att företag från flera länder i dag kan erbjuda nya produkter och i många fall högre kvalitet på sina varor. Det försprång vi här i landet haft på många områden genom vår höga kvalitet och vårt rika kunnande har krympt. Man kan som exempel anföra stålindustrin och elektroindustrin, där vi har påtagliga exempel på att den utländska konkurrensen slår ut våra egna företag, vilket leder till sysselsättningssvårigheter här i landet. Dessa utländska företag kan dessutom konkurrera med oss på en lägre kostnadsnivå än vi har. Den här beskrivna situationen har givetvis inte uppkommit de senaste veckorna eller månaderna. Den är följden av en utveckling som uppstått under den förutvarande, socialdemokratiska regeringens tid. På ett överraskande sätt har situationen kommit till allmänhetens kännedom efter valet, och den nya regeringens huvuduppgift har blivit att gripa sig an med åtgärder för att bemästra den situation vi hamnat i. Det har den också verkligen gjort med beslutsamhet och handlingskraft. Jag skulle vilja fråga dem som i dag har kritiserat regeringen för undfallenhet om det från någon liknande situation tidigare finns någon motsvarighet till de åtgärder som den nya regeringen på kort tid har satt in. Jag tycker att regeringen på ett berömvärt och snabbt sätt gripit sig an de svårigheter som har uppdagats i arbetet sedan den trädde till. Jag vill slå fast att våra möjligheter att förbättra vår ekonomi och öka sysselsättningen på ett avgörande sätt är beroende av att vårt näringsliv kan återvinna sin konkurrenskraft och att vi kan öka vår export och ersätta en del av importen med svenska varor. En sådan utveckling är också nödvändig för att vi skall ha resurser och skattekraft för att bygga ut och öka sysselsättningen inom vård, service och andra viktiga områden. Om vi skall kunna öka sysselsättningen så att alla får arbete måste vi således i första hand lita till näringslivets och företagens egen möjlighet att bedriva en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet, som ger sys selsättningsförmåga och skattekraft. Det är vår uppgift som politiker att söka skapa de förutsättningar och stimulansåtgärder som erfordras för att företagens möjligheter att utvecklas och ge sysselsättning maximalt tillvaratas. Detta är en politik som måste till för att skapa jobb och trygghet för de anställda. I debatten här har man upprepade gånger sagt att den nya regeringens politik är företagarvänlig och att det är jordbrukare och egenföretagare som gynnas. Jag vill bestämt hävda — och jag tror att det är väldigt svårt att säga emot mig på den punkten — att vi har ingen annan möjlighet att i längden erbjuda sysselsättning än att skapa lönsamma och utvecklingsbara företag. Det är alltså inte företagsägarnas egen vinst som är det intressanta utan det är företagens utvecklingsoch sysselsättningsförmåga. Inte minst har de många mindre och medelstora företagen en betydande roll när det gäller livskraften i näringslivet. De glöms ofta bort i diskussionen om sysselsättningen. Men företag med mindre än 100 anställda svarar för över hälften av antalet sysselsatta i näringslivet. Inom industri, handel och service svarar företag med mindre än 50 anställda för 40 96 av de inom dessa områden anställda. Denna företagssektor torde ha stora möjligheter till utveckling och ökad sysselsättning. Här finns många goda exempel på innovationsoch expansionsförmåga samt möjlighet att snabbt anpassa sig till nya situationer och att ta till vara stimulanseffekter. De mindre företagens möjligheter att medverka i en förbättrad handelsbalans genom att möta importen med goda svenska produkter är en fråga som nu måste uppmärksammas. Man kan påstå att en viktig förutsättning för jämvikt i handeln med utlandet är de små och medelstora företagen. Därför måste också den ekonomiska politik som regeringen har ansvar för uppmärksamma de mindre och medelstora företagens situation och problem. Finansutskottet tar upp och betonar helt riktigt att denna företagssektor måste få sin del av kreditoch lånemarknaden. Även om de mindre företagens viktigaste roll finns på hemmamarknaden, torde de ha möjligheter att öka sin betydelse också för exporten. Enligt min mening bör en ökad satsning göras från statens sida för att underlätta och stimulera de mindre företagens exportverksamhet. Självfallet föreligger behov av många olika åtgärder för att öka möjligheterna för de mindre och medelstora företagens medverkan i att förbättra vår handelsbalans och öka sysselsättningen. Dessa åtgärder ligger dock utanför finansdebattens ram — de kommer i andra sammanhang. Jag vill dock uttala min tillfredsställelse över att regeringen med allvar har tagit upp dessa frågor och bl.a. utlovat en särskild proposition senare under året om de mindre företagens arbetsbetingelser. Enligt den kommuniké som offentliggjordes i går har industridepartementet redan lagt fram en hel del förslag som kommer att vara av värde för den mindre företagsamheten. Regeringens öppenhet och beredvillighet att diskutera med näringslivet och dess organisationer för att förbereda förslag till riksdagen i dessa frågor är också värda en eloge. Denna inställning är i sig själv värdefull för det klimat i vilket företagen arbetar. En positiv inställning från statsmakternas och regeringens sida stärker tron på framtiden och därmed viljan att satsa och investera för utveckling, utbyggnad och sysselsättning. Herr talman! Vad jag nu har anfört kan också utgöra bakgrund till mina kommentarer kring skatteutskottets betänkande nr 23 om egenföretagarnas fria bottenbelopp i vad gäller arbetsgivaravgiften och höjden på denna inom det inre stödområdet. Egenavgifterna infördes genom beslut i riksdagen 1974 i samband med Hagaöverenskommelsen. Det fria beloppet var då 10 000 kr. Det höjdes året därpå till 18 000 kr., och i fjol höjdes det till 30 000 kr. Socialdemokraterna medverkade till de båda första höjningarna. Ett av motiven för att införa och sedan höja beloppet var att söka tillgodose egenföretagarnas möjlighet att också få del av skattesänkningen. De fick nämligen genom höjda socialförsäkringsavgifter eljest mer eller mindre betala igen vad skattesänkningen hade givit. Andra skäl som har anförts är att i egenföretagarnas inkomster ingår också inkomster som härrör sig från kapital som är insatt i företaget. Jag vill hävda att lättnaderna för denna företagsgrupp är rimliga med hänsyn till att småföretagen — det är ju dem det är fråga om här — i flera avseenden har ogynnsamma betingelser att arbeta under. Herr Wärnberg påstod att det endast är de som inte har anställda som berörs av dessa egenavgifter. Så förhåller det sig inte. Vid varje företag som drivs som enskild firma får inkomsttagaren, alltså ägaren, del av detta fria bottenbelopp. Det finns åtminstone 25 000 företag i det här landet som har mer än två anställda men som drivs som enskild firma. Det är alltså ett stort antal småföretag som får nytta av detta fria bottenbelopp. Jag vill hävda att det hittills inte har rått någon skatterättvisa mellan dessa företag och andra företag. Sådan rättvisa blir det även i fortsättningen svårt att uppnå, även om vi skall sträva dithän. Många orättvisor drabbar fortfarande enskilda företag jämfört med företag som bedrivs i aktiebolagsform. Denna företagargrupp har i genomsnitt också lägre inkomstnivå än såväl de större företagarna som de anställda inom samma branscher. Den lättnad som vi nu försvarar uppgår till endast 480 kr. Den får också ses som en stimulans för utveckling och innovation till en grupp företagare, som under många gånger ovissa och knappa inkomstförhållanden ägnar sitt intresse åt att skapa nya produkter och ny sysselsättning. Vad slutligen gäller socialdemokraternas förslag att höja arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet vill jag först erinra om att riksdagen ju så sent som i december beslutade att den sänkning som gällde för 1976 skall bestå även under 1977. Den infördes som en stimulansåtgärd med hänsyn till att sysselsättningssvårigheterna var avsevärt större inom det inre stödområdet än i landet i övrigt. Situationen där är fortfarande mycket besvärlig. Det förvånar mig i högsta grad att socialdemokraterna tar upp dessa två frågor och yrkar på en höjning av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet och borttagande av den fria botteninkomsten och därmed en höjning av arbetsgivaravgiften för just denna grupp av företagare, som betyder så mycket inte minst i glesbygden. Om man ser på antalet arbetssökande per ledig plats i januari 1977, finner man att det går 3,44 arbetssökande per ledig plats i skogslänen, medan riksgenomsnittet är 1,79 sökande per ledig plats. Det är alltså betydligt bättre förhållanden i landet i övrigt än i skogslänen. Då man vet att undersysselsättningen i skogslänen är störst i den del som betecknas som det inre stödområdet, så är skillnaden i verkligheten än större. Det skulle drabba glesbygden synnerligen hårt om man:här skulle höja arbetsgivaravgifterna. I min egen kommun Ljusdal, som tillhör det inre stödområdet, skulle 2 96 höjning medföra en kostnadsökning på mellan 8 och 9 milj.kr. för kommunen och företagen i kommunen. Om man känner till lönsamhetsoch andra förhållanden i en sådan kommun framstår det som uppenbart att en sådan uttaxering skulle påverka sysselsättningen i negativ riktning. Att vi här nu vill pröva en generell åtgärd i ett begränsat, särskilt hårt drabbat område innebär inte att vi säger nej till riktade åtgärder inom regionalpolitiken. Men denna politik har inte räckt till, och därför får den sänkta arbetsgivaravgiften ses som en kompletterande åtgärd. Vi skall givetvis avvakta resultatet av de utredningar på detta område som kommer att bedöma om det är möjligt att ha skilda skatter och avgifter för att stimulera näringslivet i vissa delar av landet som är särskilt hårt drabbade. Jag tror emellertid att det vore fel att i detta läge företa en höjning av arbetsgivaravgiften utan att avvakta resultatet av de utredningar som nu arbetar. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess nu förevarande betänkanden.
Herr talman! Det skulle i och för sig vara intressant att ta upp den näringspolitiska delen i Johan Olssons inlägg. Det är väl riktigt att det är nödvändigt att skapa förutsättningar för de mindre företagen att utvecklas. Men jag skulle nästan vilja föreslå herr Olsson i Järvsö att komma upp till Norrbotten och studera förhållandena där. Därest man där inte satsar på de stora basindustrierna, har man nämligen ryckt undan möjligheterna för de mindre företagen att över huvud taget utvecklas.

Kom till Norrbotten, Johan Olsson, och upplev att vi där helt plötsligt har förlorat den framtidstro som vi hade förut! Herr Olsson säger att han är förvånad över att vi socialdemokrater har tagit fram dessa två saker. På tal om förslaget att reducera arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet har jag ställt frågan vad regeringen har gjort för utvärdering av vad som hände 1976. Låt oss ta ett typexempel. Tror herr Olsson att skogsbruket, som i många stycken är förhärskande just inom det inre stödområdet, ger en större avverkning tack vare en lägre arbetsgivaravgift? Nej, man avverkar utifrån den volym som den förädlande industrin är i behov av. Man tackar naturligtvis för en sänkning av arbetsgivaravgiften. Vi säger så här: Varför skall man gå ut och göra det här generellt? Vi skulle kunna använda dessa pengar till riktade åtgärder för dem som verkligen hade behov därav. Vi har för vårt vidkommande upplevt just dessa positiva åtgärder som mest positiva. Man skapade exempelvis förutsättningar för kommunerna att ordna ungdomssysselsättning. En av de kommuner som hade en väldigt fin planering därvidlag och lyckades mycket väl med att skapa sysselsättning låg inte inom det inre stödområdet.

Herr talman! Jag känner mycket väl till förhållandena i Norrbotten, herr Boström. Det är klart att många mindre företag där är beroende av storföretagen. När landshövdingen i Norrbottens län satt i riksdagen och ingick i statsutskottets femte avdelning sade han vid ett tillfälle att vi, för att klara sysselsättningen i Norrbotten, jämsides med dessa basindustrier måste ha betydligt fler mindre företag. En mindre företagare är värd sin vikt i guld för våra trakter, sade herr Lassinantti. Det är märkligt att herr Boström inte inser att vi måste ha denna kombination. Det är egentligen ett erkännande från herr Boströms sida när han säger att även de stora företagen har stor betydelse för t.ex. exportmarknaden och konkurrensläget. Vi har exempel från ASSI och LKAB, där kostnaden på ett avgörande sätt påverkar sysselsättningen. Om man höjer eller sänker skatterna för dessa företag måste det rimligen påverka sysselsättningen. Det kan herr Boström få bekräftat genom att tala med företagen i fråga. Om exempelvis skogsindustrin får lägre skatter och därmed ökade inkomster har den också möjlighet att bedriva en lönsammare verksamhet eller skapa fler sysselsättningstillfällen. Någon utvärdering har väl ännu inte gjorts, men jag tror att en sådan kommer så småningom. Den skall väl visa vem som har rätt. Jag anser att den generella och selektiva formen av stöd skall kunna tillämpas jämsides. Ofta är det de lönsammaste företagen som effektivast använder en ökad resurs, och en lägre skattebelastning innebär en ökad resurs. Vi kan aldrig lösa detta problem med enbart riktade åtgärder. Vi hinner inte och orkar inte i alla lägen fatta de rätta besluten. Därför måste vi pröva också generella åtgärder när det gäller att öka sysselsättningen.
Herr talman! Det är riktigt att när konjunkturerna är sådana att man vill främja sysselsättningen och få företagen att hålla verksamheten i gång, kan det i vissa fall krävas generella åtgärder. Men dessa generella åtgärder, herr Olsson i Järvsö, ger ingen ökad sysselsättning. Jag vill erinra om att detta var det väsentliga motivet för att man skulle sänka den allmänna arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet. Herr Olsson talar om skogsförädlingsindustrin. Nog måste väl herr Olsson hålla med om att skogsbolagen inte avverkar mer skog därför att de får lägre arbetsgivaravgifter. Inte anställer en tandläkare ytterligare personal därför att han får lägre arbetsgivaravgifter. Det gör inte konsulten heller. Jag kan räkna upp otaliga företagare som över huvud taget inte skulle drömma om — och som inte heller har någon anledning — att anställa ytterligare personal. Därför reagerar vi. Vi gör det också därför att vi bor inom detta område. Vi har vant oss vid att få stöd och hjälp där hjälpen bäst behövs. Man kan inte slå ut stödet generellt för att främja näringslivet. Jag kan tala om för herr Olsson att jag i mitt tidigare arbete har varit mycket sysselsatt med just dessa frågor. Jag vet att man inom skogsbruket när detta besked kom sade att det fanns vissa tekniska svårigheter att klara av det hela. Man hälsade naturligtvis med tillfredsställelse att man skulle få kostnadslättnader men förklarade samtidigt att det inte skulle betyda flera jobb.
Herr talman! Det går inte att bestrida att varje inkomstpost eller minskad utgiftspost i ett företag påverkar företagets planering och sysselsättningsförmåga. Det ligger ju i företagsamhetens idé att man använder de resurser man har för att öka verksamheten, anställa fler människor eller utveckla nya produkter. Företagsamheten här i landet — inte minst den mindre — har den ambitionen. Det tror jag att inte heller herr Boström vill bestrida. I socialdemokraternas egen motion talas det om vilken betydelse de mindre företagen har för sysselsättningen, för den totala produktionen och därmed för det totala välståndet. Det har man strukit under. Då är det ganska märkligt att man här förringar betydelsen av en ökad resurs i företagen. Företagen i den relativt lilla kommunen Ljusdal har fått lättnader på 8-9 milj.kr. genom den sänkta arbetsgivaravgiften. Är det då någon rim och reson från socialdemokraternas sida att här lägga på en ökad beskattning, när en kommun som Ljusdal har de största sysselsättningssvårigheterna i länet? På samma sätt är det inom hela det inre stödområdet. Det måste vara fel att ha den inställningen. Varje resurs har betydelse, och företagen använder i regel resurserna på ett effektivt sätt. Jag är förvånad över att socialdemokraterna har tagit upp just denna fråga i motion och i reservation. Det finns ju många andra frågor som de kunde ha större skäl att ta upp. Det måste bero på stor ovana vid oppositionsrollen, när man kräver ökade skatteuttag från de områden i landet som har den största bristen på sysselsättning.

Herr talman! Socialdemokraterna har åtskilliga gånger antytt att den nya regeringen, när den går ut med ett omfattande stöd till företagen, sålt ut sin ideologi — eller sina ideologier, eftersom det ju är tre partier med skilda ideologier som sitter i regeringen. Det är både riktigt och fel. Från folkpartiet har vi under flera år kritiserat de allt starkare selektiva inslagen i den svenska ekonomiska politiken. Nu sitter folkpartister i regeringen och är med om att föreslå betydande vidgningar av selektivt stöd till företagen. Den selektiva ekonomiska politiken hade sin glansperiod under andra världskriget. Då var det kommissioner och bidrag, regleringar och ransoneringar. De socialdemokrater som ville göra kristidspolitiken till en fredstidsreglering stoppades av det framgångsrika folkpartiet under Bertil Ohlin. Men sedan ungefär tio år är vi tillbaka i selektiviteten. Vi har från folkpartiet ganska hårt kritiserat de växande selektiva inslagen i den ekonomiska politiken. Jag är nog betydligt mer misstänksam än både centerpartisten Johan Olsson och socialdemokraten Curt Boström mot de här selektiva inslagen — och det av flera skäl. För det första tenderar riktade åtgärder att leda till dåligt resursutnyttjande. Det är inte företagens effektivitet utan deras förmåga att anpassa verksamheten till bidragsbestämmelser som blir avgörande för framgång. För det andra gynnar alltid selektivt stöd de stora företagen. Ett storföretags chef kan ta telefonluren till en minister för att kunna förhandla fram t.ex. ett tillfälligt uttag från investeringsfonden. Den möjligheten har inte småföretagaren. För det tredje kräver selektiva åtgärder nästan alltid centrala beslut, och på det sättet blir en betoning av specialåtgärder ett hot mot ett decentraliserat näringsliv. För det fjärde innebär de specialinriktade åtgärderna att företag och statsmakt blir sammanflätade. Ansvarsområdena flyter samman och alla blir inblandade i besluten. Då ökar risken för vad som brukar kallas mygelekonomi. Politikernas uppgift bör vara att slå upp slutna dörrar i företagen, inte att diskret stänga dem bakom sig.

Det finns i varje näringsliv nischer eller delar som stundvis måste ha specialstöd. Utvecklingen mot allt större användning av selektiva tekniker är heller inget unikt för Sverige. De används i allt högre grad i hela Västeuropa. Men i Sverige har vi under den socialdemokratiska regeringen fått ovanligt mycket av selektivitet. Nu har den nya regeringen i hög grad tvingats överta de metoder som använts av socialdemokraterna. Där har de socialdemokrater rätt som säger att politiken är densamma. Men det finns också tydliga tecken på att regeringen nu väljer metoder som i högre grad gynnar små företag och som innebär mindre av godtycke och myndighetsprövning. När regeringen annonserar en hårdare politik gentemot företag som vid sammanslagningar begär befrielse från realisationsvinstbeskattning är det ett sådant exempel. De stora projekten där stat och storföretag skulle gå samman i gemensamt ägande och där besluten fattas i slutna rum tycks i stort ha skrinlagts. När nu regeringen lagt fram förslag om investeringsgarantier kanaliseras de via bankerna, som ju är de som har den bästa lokala kontakten med de många små företagen. Det blir inte centrala myndigheter som portionerar ut pengarna. Samtidigt är det uppenbart att det krävs ett mer långsiktigt tänkande för att vi skall kunna nå ett läge med alltmer av generella tekniker och allt mindre av selektiva. Det handlar bl.a. om att hitta nya gersrella konjunkturpolitiska metoder. Låt mig bidra med tre uppslag som inte är särskilt originella. För det första borde regeringen få större möjligheter att på egen hand och mycket snabbt ändra vissa skattesatser, t.ex. arbetsgivaravgift och moms. På så sätt skulle sådana åtgärder verkligen kunna sättas in som snabba konjunkturstimulanser och inte komma med en sådan eftersläpningseffekt som i dag ofta sker. För det andra bör också småföretagen kunna avsätta medel under goda tider för att ta fram när det går dåligt, på samma sätt som fallet är med storföretagens investeringsfonder. Det har vi länge krävt från folkpartiet — utan tillräckligt gensvar. För det tredje bör det vara möjligt att kraftigt stimulera sparandet och göra det konjunkturvarierat, t.ex. genom att — som docent Gunnar Eliasson föreslagit — låta människors sparande upp till en viss nivå vara helt skattefritt, så länge det inte tas ut till konsumtion. Då skall det beskattas. Men regeringen skall i så fall kunna besluta att uttag drabbas av lägre skatt eller blir helt skattefria under vissa perioder. Då skulle sparandet kraftigt kunna öka i Sverige — vilket är nödvändigt — samtidigt som det skulle kunna användas i en mer aktiv stimulanspolitik. Herr talman! Efter över 40 år av socialdemokratisk politik tar det tid att byta kurs. På åtskilliga områden bör vi inte heller göra det. Men när det gäller att minska ineffektivitet och godtycke inom näringspolitiken är det nödvändigt.

Vi nåddes i går av budet att ledamoten av kammaren Martin Henmark avlidit. Jämsides med sin yrkesverksamhet hade Martin Henmark förvärvat en ovanligt mångsidig akademisk utbildning. Hans kunnighet togs i anspråk på många områden. I sin hemort innehade han en mängd förtroendeuppdrag såväl inom det parti han tillhörde som i det kommunala livet. Hans idealitet och varma gudstro förde honom in i betydelsefulla uppgifter inom olika grenar av ideell och religiös verksamhet. Martin Henmark tillhörde riksdagen sedan år 1971 och var verksam inom justitie-, lagoch civilutskotten och i styrelsen för riksdagsbiblioteket. Hans tappra strävan att även under den långa och svåra sjukdomstid han fick genomgå fullgöra anförtrodda arbetsuppgifter väckte beundran hos oss alla. Vi minns Martin Henmark som en vänlig och god riksdagskamrat och lyser frid över hans minne.

248, och anförde: Herr talman! Fru Karlsson har frågat mig när jag avser att genomföra den planerade nyoch ombyggnaden av landsarkivets lokaler i Vadstena. få Kungl. Maj:t uppdrog i juni 1974 åt byggnadsstyrelsen att upprätta ett byggnadsprogram för ombyggnad av lokaler i Vadstena slott för landsarkivet samt att underställa detta samt den därmed sammanhängande lokaliseringsfrågan för landsarkivet Kungl. Maj:ts prövning. I beslutet angavs att projekteringen av ombyggnaden skulle ske med utgångspunkt i att landsarkivet skulle beredas lokaler i första hand genom en ombyggnad av de nuvarande arkivlokalerna i Vadstena slott. Dessa lokaler skulle kunna kompletteras med en tillbyggnad, och byggnadsstyrelsen fick i uppdrag att redovisa möjligheterna att utföra denna i form av att slottsvallarna återuppfördes i den omfattning som är nödvändig för landsarkivets behov för tiden fram till 1990-talet. För den resterande delen av vallarna skulle byggnadsstyrelsen redovisa möjligheten att ersätta dessa med miljömässigt godtagbara anordningar. Detta beslut har föregåtts av en mycket långvarig diskussion av frågan om landsarkivets slutliga lokalisering. Arkivet förlades redan år 1899 till Vadstena slott. Sedan dess har frågan om landsarkivets slutliga lokalisering utretts ett flertal gånger och faktiskt även avgjorts av riksdagen år 1939. Ändå saknar landsarkivet i Vadstena fortfarande ändamålsenliga lokaler. År 1971 tog länsstyrelsen i Östergötlands län på nytt upp frågan om en ombyggnad av slottet för landsarkivets behov. Länsstyrelsens förslag remitterades till flera myndigheter, innan Kungl. Maj:t år 1974 tog ställning för en fortsatt lokalisering av landsarkivet till Vadstena slott. Jag har erfarit att byggnadsstyrelsen under våren kommer att redovisa ärendet för regeringen. Innan en sådan redovisning skett är jag inte beredd att ta ställning till när eventuella byggnadsåtgärder kan påbörjas. Jag vill dock understryka att jag är väl medveten om att de lokalproblem som landsarkivet i Vadstena f. n. har måste få en relativt snar lösning. Under förutsättning att de åtgärder som byggnadsstyrelsen kommer att föreslå kan godtas ur bl.a. antikvarisk synpunkt och byggnadskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå är jag beredd att så långt det är möjligt bidra till att lösningen av frågan om landsarkivets permanenta lokaler i Vadstena slott inte ytterligare fördröjs.

Herr talman! Allra först ber jag att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. För oss i Östergötland och angränsande län som landsarkivet omfattar är det utomordentligt viktigt att dessa lokalproblem blir lösta så snart som möjligt. Frågorna om Vadstena slott och om landsarkivet i Vadstena har diskuterats under decennier. Under denna utdragna diskussion har värdefulla utrymmen i slottet belamrats av arkivalier samtidigt som landsarkivets behov av större och ändamålsenliga lokaler blivit alltmera akuta. Redan åren 1960-1961 utarbetade professor Ahrbom på byggnadsstyrelsens uppdrag ett förslag till permanenta lokaler för landsarkivet i Vadstena slott. Förslaget innebar att vallarna runt slottet skulle återuppföras i den form de ursprungligen haft. Denna lösning innebär att man förutom att man löser landsarkivets lokalproblem i allt väsentligt återger slottsanläggningen dess ursprungliga proportioner och karaktär. Det föreliggande ombyggnadsförslaget har godkänts av alla remissinstanser. Även riksarkivet accepterar i stort sett förslaget. Riksantikvarieämbetet kräver ett principbeslut om att samtliga vallar skall vara uppförda inom tio år efter det att arbetena påbörjats. Landsarkivet omfattar, som nämndes i min fråga, ett distrikt som utgöres av Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Arkivet, som omfattar ca 12 000 hyllmeter, inryms f. n. provisoriskt i östra delen av Vadstena slott samt i två orationella och brandfarliga magasinsdepåer i slottets närhet. Länsstyrelsen i Östergötlands län har vid upprepade tillfällen framhållit vikten av att de alltmer akuta lokalproblemen för landsarkivet löses. Det är av både regionalpolitisk och miljömässig betydelse. Det bör också vara av utomordentligt stort intresse för personalen vid landsarkivet att äntligen få miljöoch arbetsvänliga lokaler. Personalen har under ett oacceptabelt långt provisorium fått arbeta under olämpliga lokalförhållanden. Lokalfrågan under byggnadstiden kan på ett fullt acceptabelt sätt lösas genom ett provisoriskt utnyttjande av lokaler i en invid slottet tillfälligt uppförd byggnad. Alternativt kan frågan lösas genom utnyttjande av lokaler i en återuppförd vall eller i någon befintlig byggnad i Vadstena, som f.n. ej utnyttjas för andra ändamål. Det finns således godtagbara lösningar på den delfrågan. Min förhoppning är nu, efter det positiva svar som jag tycker att jag har fått, att frågan skall få en lösning i enlighet med vad som anges i svaret och att herr utbildningsministern kommer att medverka till att ombyggnaden kommer till stånd så snart detta är möjligt. Jag ber åter att få tacka för svaret på min fråga.
Herr talman! Fru Flodström har frågat mig om jag avser att ta initiativ som syftar till en skyndsam ändring av bestämmelserna om täckning av de faktiska resekostnaderna för elever i gymnasieskolan. Centrala studiestödsnämnden fick 1972 i uppdrag av Kungl. Maj:t att se över bestämmelserna om resetillägg enligt studiehjälpsreglementet. CSN fann i sin översyn att problemet med resekostnader under juni och augusti var relativt marginellt. Flertalet gymnasieelever har terminskort, och enligt CSN:s utredning gäller terminskortet undantagslöst hela terminen, dvs. även för skoldagar i juni och augusti. I vissa fall måste emellertid elever använda sig av månadskort. Många trafikföretag medger i dessa fall att månadskorten för maj resp. september också får användas för 'skoldagarna i juni och augusti. I sitt förslag till regeringen menade CSN att de omfattande ändringar i gällande bestämmelser, som skulle krävas för att eliminera olägenheterna med nuvarande system, inte skulle stå i rimlig proportion till problemets vidd. En sådan lösning strider också mot strävandena att förenkla reseersättningssystemet så att det inte blir alltför administrativt betungande och därigenom kostnadskrävande. I stället föreslog CSN att kommunerna i förhandlingar med trafikföretagen skulle söka lösa problemet genom att begära dels att terminskort skall gälla även terminstid i juni och augusti, dels att elever med månadskort för maj och september skall kunna utnyttja dessa för resor under terminstid i juni och augusti. CSN har haft överläggningar med Kommunförbundet som har ställt sig positivt till en sådan lösning. Kommunförbundet har hösten 1976 gått ut till samtliga kommunstyrelser med en cirkulärskrivelse där man redogör för problemet och uppmanar kommunerna att i förhandlingar med trafikföretagen söka åstadkomma lösningar av här skisserat slag. Jag anser således att det aktuella problemet i första hand bör lösas genom lokala förhandlingar.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är följande: Örebro läns regionaltrafik beslutade i höstas att införa s.k. 50-kort för sina busslinjer i länet. Detta månadskort å 50 kr. säljs per kalendermånad. Skolterminen omfattar sex kalendermånader på våren, januari-juni, och fem på hösten, augustidecember. För de flesta av de ca 400 elever sor berörs av 50-kortet är det förmånligare att lösa 50-kort än exempelvis fem turoch returbiljetter, dvs. för en veckas skolgång. Skolgången omfattar ju minst fem dagar i juni resp. augusti.

Som framgår av frågan rör det sig enbart vid gymnasieskolan i Lindesberg om ca 200 000 kr. per år, och i hela Örebro län rör det sig om betydande belopp. Syftet med studiehjälpen bör ju vara att underlätta och möjliggöra ungdomars gymnasiestudier. Det måste alltså ligga i samhällets intresse att utjämna skillnaderna mellan dem som bor på gångvägs avstånd från skolan och dem som måste resa oftast långa vägar med buss. Därför anser jag att CSN:s tolkning av studiestödsförordningen bör vara mer generös än restriktiv, så att eleverna får full täckning för sina resekostnader. Om inte detta sker får naturligtvis Örebro läns regionaltrafik överväga att undanta gymnasieeleverna i länet från 50-kortet, vilket skulle medföra betydligt ökade kostnader för centrala studiestödsnämnden. Eftersom flera län planerar att införa månadskort för att förbilliga kollektivtrafiken borde det ligga i CSN:s intresse att underlätta för såväl elever som berörda trafikföretag och täcka de faktiska resekostnaderna. Jag tycker, herr utbildningsminister, att min fråga kvarstår. Det borde vara rimligt att centrala studiestödsnämnden ändrade sina bestämmelser på det här området.
Herr talman! Jag säger i mitt svar att det problem som fru Flodström berör i första hand bör lösas genom lokala förhandlingar. Med det har jag markerat att skulle det visa sig inte vara möjligt, måste naturligtvis centrala studiestödsnämnden se över frågan centralt.

Herr talman! Herr Lindström har frågat kommunministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att införa bestämmelser i brandlagen där någon myndighet ges huvudansvar för släckning av bränder på fartyg. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. Bakgrunden till herr Lindströms fråga är de materiella skador som blev följden av en brand ombord på fisketrålaren Vingafors utanför Blekingekusten i januari i år. Normalt är fartyg avskurna från räddningsinsatser från land, exempelvis när det gäller brand ombord. Det är bara undantagsvis — i första hand när fartyget ligger i hamn — som det kommunala brandförsvaret på ett meningsfullt sätt kan göra insatser för att släcka sådana bränder. Som en följd av dessa förhållanden innefattar säkerhetsföreskrifterna mycket rigorösa krav på hur fartygen skall vara byggda och utrustade så att brand hindras att uppkomma. Om brand ändå inträffar skall branden i första hand kunna bekämpas av de ombordvarande. Sjöfartsverket är tillsynsmyndighet i dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Min fråga är aktualiserad av en brand som utbröt på en Blekingetrålare, då den befann sig rätt nära land. Räddningen för manskapet kom ganska snart genom en kollega, en annan trålare, och med det hade ju det absolut viktigaste i räddningsarbetet gått som det skulle, lyckligt och väl. Så här långt måste vi alla känna oss nöjda. Det verkligt viktiga var gjort. Men visst är det också viktigt att i möjligaste mån bevara de ekonomiska värdena. Trots att branden inträffade relativt nära land kunde inte ett effektivt släckningsarbete sättas in förrän efter omkring fem timmar. Jag vill inte försöka klara ut vem eller vilka som var den direkta anledningen till att det tog så lång tid, men nog måste det förhållandet att vi inte i lagstiftningen eller i några andra regler har bestämmelser inskrivna om vilken myndighet som skall ha det direkta ansvaret för släckning av bränder på fartyg vara en del av orsaken. Jag vågar påstå att det här förhållandet, att ingen har pålagts ansvar för brandförsvaret till sjöss, är en allvarlig brist i vårt annars så välordnade samhälle — en brist som vi enligt mitt sätt att se måste rätta till. Sedan den här enkla frågan diskuterats i pressen har jag blivit kontaktad av brandmyndigheter i de sydliga kustkommunerna. De har entydigt intygat att detta är ett verkligt problem. Ofta får de göra stora insatser vid bränder på framför allt handelsfartyg utan att egentligen ha åliggande för det och utan att det finns regler för vilken eller vilka som skall betala för dessa insatser. Ett kineseri med försök att på olika sätt få ut ersätgning för arbete och material blir alltid följden av brandsläckning på fartyg. Av kommunikationsministerns svar konstaterar jag att han inte anser frågan värd en översyn. Jag måste erkänna att det verkligen förvånar mig. Att detta är ett problem tror jag alla brandmyndigheter i kustkommunerna kan intyga.

Herr talman! Herr Håkansson i Trelleborg har frågat mig när åtgärder kommer att vidtas för att skapa godtagbara mottagningsförhållanden i Malmöhus län för Radio Malmöhus. Frågor rörande lokalradion har behandlats av 1969 års radioutredning och i regeringens proposition om lokalradio. Riksdagen har i allt väsentligt godtagit de i propositionen framlagda förslagen. Den lösning man valt för sändningarna innebär att lokalradion distribueras över ett befintligt nät som byggts ut enbart för rikstäckning och där stationerna av naturliga skäl inte kunnat placeras med hänsyn till indelningen i 1okalradioområden. För att förbättra lokalradions mottagningsförhållanden kompletteras riksnätet med tio nya sändare för vilka frekvenser kunnat erhållas. De problem herr Håkansson tar upp kan finnas i större eller mindre omfattning inom praktiskt taget samtliga 24 radioområden och sammanhänger främst med att det önskade lokalradioprogrammet inte alltid kan tas emot från den sändare som skulle ge den bästa mottagningen i området. Hörbysändaren, som ligger på länsgränsen mellan Malmöhus och Kristianstads län, används för lokalradiosändningar i sistnämnda län. För mottagning av Radio Malmöhus program kompletteras Hörbystationen med en mindre sändare utöver de två sändarna i Malmö och Helsingborg. Dessa sändare måste arbeta med relativt låg effekt för att inte påverka mottagningsförhållandena i grannländerna. Televerket bedriver internationella förhandlingar för att utverka möjligheter till effektökning. En ökning av sändningseffekten skulle kunna förbättra mottagningsförhållandena för lokalradion i Malmöhus län. I sammanhanget vill jag nämna att televerket inför starten av lokalradio i varje område lämnar allmänheten utförlig information, bl.a. i speciella foldrar, om hur man kan uppnå goda mottagningsförhållanden. Informationen omfattar också råd rörande mottagaroch antennutrustning. Även lokalradioredaktionerna inom resp. område bör i detta sammanhang kunna göra värdefulla insatser. Med hänsyn till att lokalradion ännu är under uppbyggnad bör erfarenheterna av lokala mottagningsförhållanden m.m. avvaktas. Jag anser att det i dagsläget inte finns några särskilda skäl till initiativ från min sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om jag inte alls är nöjd med det. Bra var det dock att statsrådet bekräftade att mottagningsförhållandena i Malmöhus län kommer att bli dåliga. Det är ju i och för sig bra att vi inte behöver föra någon diskussion om det. Som utgångspunkt för diskussionen vill jag starta från det för mig alldeles självklara, att när nu Radio Malmöhus tillskapas så måste det ske för att invånarna i M-län skall kunna höra radion och inte bara veta att det finns en verksam radio som heter Radio Malmöhus men som på grund av tekniska förhållanden på sändarsidan inte kan avlyssnas. Talet om att problem kan finnas i alla 24 områdena i förening med beskedet om att inga initiativ tas — orden föll, om jag minns rätt, att man bör ”avvakta utvecklingen” — visar att statsrådet menar att lokalradion inte är till för att avlyssnas, vilket jag finner märkligt. Problemen i Skåne, herr talman, är kanske svårare än på många håll. I vart fall tillkommer där ett hänsynstagande till grannländerna. Då skall det noteras att det är grannländer som vi kan lyssna på utan några problem. Hur vill då statsrådet att Radio Malmöhus skall bli hörbar? Att öka sändningseffekten på de tre sändarna är tydligen modellen. Till det vill jag bara säga: Vad nytta gör det i de avskärmade områdena? Och dessutom kvarstår de stora olägenheterna vid bilåkning, eftersom de tre sändarna använder olika frekvenser. Att klara svårigheterna med information och foldrar, information genom en inte hörbar lokalradiosändare, kan i vissa fall i begränsade områden vara bra, men som metod för att råda bot på de problem som frågan gäller är det helt verkningslöst. Andra kommentarer tycker jag är onödiga.

Jag vill därför fråga: Är statsrådet villig att pröva detta och andra eventuella förslag till åtgärder som kan finnas — allt i syfte att göra lokalradions verksamhet meningsfull?
Herr talman! Jag skall inte gå i svaromål och bemöta sådana där litet demagogiska överdrifter som påståendet att jag skulle anse att lokalradion inte är till för att avlyssnas. Det är klart att det är möjligt att låta dessa sändningar gå ut över P2-sändaren, men det förutsätter att Sveriges Radio fattar ett sådant beslut - det ankommer inte på mig; jag har inga som helst befogenheter att beordra något sådant. Jag tycker att det är lämpligt — det sade jag i svaret — att man väntar med åtgärder tills man har fått ytterligare erfarenheter och då framför allt erfarenheter av de lokalradiosändningar som ännu inte har börjat. Att jag nämnde den information som lämnas från Sveriges Radios sida, bl.a. med hjälp av en folder, berodde på att erfarenheten visar att man genom att skaffa sig en bättre mottagarutrustning i många fall kan uppnå högst väsentliga förbättringar i fråga om hörbarhet.
Herr talman! Jag skall inte ta upp tråden om demagogi utan bara notera att den sista meningen i kommunikationsministerns svar lyder: ”Jag anser att det i dagsläget inte finns några särskilda skäl till initiativ från min sida.” Min kommentar är att jag tycker att det finns anledning att kommunikationsministern tar initiativ. Det är nämligen konstaterat att lokalradions hörbarhet i vissa delar av M-län är så dålig att teknikerna — och jag tror på dem — säger att det över huvud taget inte kommer att vara möjligt att lyssna på lokalradion. Då menar jag att det finns anledning även för kommunikationsministern att vidta åtgärder.

Herr talman! Herr Johansson i Hållsta har — mot bakgrund av ett av länsstyrelsen i Stockholms län fattat beslut om vissa hastighetsbegränsningar i Stockholms skärgård — frågat mig dels om miljöintressena kommer att beaktas då regeringen tar ställning till hastighetsbegränsningar i skärgården, dels vilken bedömning jag gör av miljöpåverkan i nuvarande farleder och i en viss alternativ farled. Hastighetsbegränsning eller annan inskränkning i nyttjandet av allmänna farleder eller andra vattenområden regleras med stöd av 5 § sjötrafikförordningen. Föreskrifter om sådan begränsning av bl.a. miljövårdsoch säkerhetsskäl meddelas av sjöfartsverket eller länsstyrelse. Länsstyrelsen har fattat beslut om ändrade hastighetsbestämmelser i bl.a. farleden Stockholm-Söderarm. Besvär har anförts över beslutet. Ärendet bereds f. n. inom kommunikationsdepartementet och jag ämnar föreslå regeringen att fatta beslut i frågan nästa vecka. Jag är därför inte beredd att i dag uttala mig i denna fråga.

Herr talman! Svaret gav mig naturligtvis inte något besked när det gäller frågeställningen, men artigheten bjuder ändå att jag tackar för det. Eftersom ärendet är föremål för beredning i kommunikationsdeparte mentet vill jag gärna lämna några ord på vägen. Urbaniseringen av vårt lands skärgårdsområden har under 1950 och 1960-talen varit mycket kraftig. Detta gäller inte minst Roslagens skärgård. De permanentboendes antal har under den tiden halverats. Vissa områden hotar att bli rena ödebygder vad beträffar permanentboende. Eftersom de kortsiktiga ekonomiska lagarna fått gälla har närservicen försämrats i takt med avfolkningen. Nu när verkningarna av det skedda börjar upptäckas av myndigheterna och de fritidsboende — i form av försämrad service för fritidsmänniskorna på grund av att de permanentboende, och ofta produktivt arbetande, försvinner, genom att natursköna områden inte sköts på det rätta sättet osv. — har samhället börjat satsa på att bromsa den negativa utvecklingen. Detta har bl.a. skett genom riksdagens agerande. Här i Stockholms län har också landstinget satsat på speciella skärgårdsåtgärder med stora belopp årligen. Men eftersom naturen i de här områdena är ömtålig, måste vi lära oss att handskas med den på det sätt den tål. Det har visat sig att större fartyg, bl.a. färjtrafiken mellan Stockholm och Åbo i inre skärgården, förorsakar stora miljöskador genom alltför höga hastigheter. Därför har länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om hastighetsbegränsning inom vissa områden. Detta beslut, som överklagats, är nu föremål för prövning hos regeringen. I det sammanhanget har det i dagspressen omnämnts att man skulle kunna ändra färjornas färdrutt och på så sätt möjligen kunna slippa sänka farten. Det är därför jag genom min fråga till kommunikationsministern vill fästa uppmärksamheten på med vilket allvar vi här i Roslagen ser på miljöeffekterna av ett sådant handlande.

Herr talman! Herr Svartberg har frågat mig om jag avser att söka få till stånd en taxesamordning mellan de statliga trafikföretagen. Enligt min mening bör förutsättningar skapas för en taxesamordning mellan olika trafikföretag. Ett förslag till hur en sådan samordning skall kunna ske har framlagts av periodkortsutredningen. Förslaget bereds nu inom kommunikationsdepartementet och avses ingå i den trafikpolitiska proposition som regeringen, såsom jag tidigare har meddelat, kommer att lägga fram för riksdagen under innevarande år.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag ställde frågan när jag blev uppmärksam på reseproblemen för den marstrandsbo som jag nämnt i min fråga. Jag tyckte att det verkligen var ett exempel på hur det inte får vara. Jag tror att det är nödvändigt att peka på det ytterligare en gång. Han reser alltså den 40 km långa sträckan mellan Marstrand och Stenungsund. Han åker GDG-buss mellan Marstrand och Ytterby. Därifrån tar han SJ:s tåg till Stenungsund. På hemvägen passar det bättre med SJ-buss, men bussen går inte till Ytterby utan till Kungälvs centrum. Därifrån åker han med GDG-bussen tillbaka till Marstrand. Detta är en sträcka på 40 km. För detta får han lösa tre månadskort för sammanlagt 518 kr. Det bör vara något av ett rekord i resekostnader. Nu har han alltså efter skriftväxling med SJ fått dispens så att han kan åka sträckan Ytterby-Stenungsund-Kungälv på ett månadskort. Men det har hittills varit omöjligt att få SJ:s dotterbolag GDG med på en taxesamordning. Detta tycker man är ganska fantastiskt — vi strävar ju alla efter att förbättra kollektivtrafiken. Vi resonerar — det berörde kommunikationsministern också i svaret — om länskort. Man tycker då att de statliga trafikföretagen — i det här fallet SJ och dess dotterbolag — borde vara föregångare. Jag uppfattar kommunikationsministerns svar som mycket positivt. Jag hoppas verkligen att vi får till stånd en taxesamordning. Men jag vet också att man i de förhandlingar som pågår — man håller redan på med förberedelser för periodkort — har uppenbara problem både med SJ och med GDG. Jag hoppas att jag får tolka kommunikationsministerns svar så att regeringen och riksdagen också kommer att trycka på så att det blir något resultat av periodkortsutredningens förslag. Tack!
Herr talman! Herr Lundkvist har, med anledning av att det i utredningen om Bromma flygplats framtid inte finns någon bullerexpert, frågat mig om utredningen skall behandla bullerfrågorna och om detta i så fall skall ske utan medverkan av bullerexpertis. Av direktiven till Brommautredningen framgår att utredaren, med utgångspunkt i en bedömning av främst trafikoch flygplansmaterielutvecklingen och möjligheterna av bullerdämpande åtgärder, skall överväga miljöaspekterna vid olika alternativ av fortsatt flygverksamhet på Bromma. Mot bakgrund härav och med stöd av regeringens bemyndigande har jag efter framställning från Brommautredningen beslutat att utredningen får anlita flygtekniska försöksanstalten —- FFA -— för de flygbullerutredningar som behövs.

Herr talman! Flygtrafiken på Bromma har bedömts vara en så besvärande bullerkälla för så många människor att den socialdemokratiska regeringen beslöt att denna flygtrafik skulle avvecklas. Detta skedde med stöd av såväl myndigheter som en betydande opinion i området. Låt mig bara få citera vad Stockholms hälsovårdsnämnd redan tidigt uttalade i frågan: ”Bullerproblemen är en ständig stressfaktor för 10 000-tals människor i västra och nordvästra Storstockholm. Hälsovårdsnämnden anser därför att Bromma flygplats snarast bör avvecklas. Så länge Bromma består som reguljär flygplats för Linjeflyg, charterflyg och annat tyngre affärsflyg, så länge kommer Bromma att förbli ett allvarligt sanitärt problem.” Sedan detta uttalande gjordes har situationen ytterligare förvärrats i takt med att Linjeflygs jetplan ökat i antal. Miljöoch hälsovårdsnämnden har i flera omgångar i eniga beslut sökt påskynda en avveckling av flygtrafiken på Bromma. Nämndens bedömning grundar sig på hälsovårdsstadgans bestämmelse om sanitär olägenhet. Redovisat utredningsmaterial, grundat på objektiva mätvärden, har inte i frågasatts av någon myndighet. Luftfartsverket har förklarat att miljöoch hälsovårdsförvaltningens redovisning av flygbullret är riktig. Betydande bostadsområden är utsatta för sanitär olägenhet. Trots den höga angelägenhetsgrad ur miljösynpunkt för många människor som en avveckling av flygtrafiken på Bromma måste anses ha har ju kommunikationsministern tillsatt en ny utredning som skall klarlägga förutsättningarna för att i någon form bibehålla Bromma flygplats. Utredaren skall överväga miljöaspekterna vid olika alternativ av fortsatt flygverksamhet på Bromma. Resultatet av uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 1977. Kommunikationsministern har i vanlig ordning fått bemyndigande att besluta om sakkunniga och experter åt utredningsmannen. Det som föranlett min fråga är att varken de statliga eller de kommunala myndigheter som har ansvaret för vårt miljöskydd enligt uppgifter jag fått har beretts tillfälle att medverka med sin expertis i den här utredningen. Nu säger kommunikationsministern i svaret att han har beslutat att utredningsmannen får anlita flygtekniska försöksanstalten för de flygbullerutredningar som kan behöva göras. Flygtekniska försöksanstalten är ju inte någon miljöskyddsmyndighet, och därför vill jag upprepa min fråga: Anser inte kommunikationsministern bullerfrågorna så viktiga att det är motiverat att miljöskyddsmyndigheternas expertis får tillfälle att delta i utredningens arbete?

Herr talman! Herr Lundkvist upprepar det som så många gånger tidigare har sagts av olika ledamöter i denna kammare, bl.a. min företrädare, att den socialdemokratiska regeringen beslöt att flygtrafiken på Bromma skulle avvecklas. Jag var naturligtvis intresserad av att se hur det beslutet var utformat, hur det var motiverat och vad det i detalj innebar. Jag har därför forskat efter detta beslut i protokollen. Men, herr Lundkvist, det finns inte något sådant beslut. Det finns inte något formellt av regeringen fattat beslut att flygtrafiken på Bromma skall avvecklas. Det är därför den nuvarande regeringen som tvingas göra det ställningstagandet. Och det var för att få en saklig och allsidig grund för det beslutet som regeringen på mitt förslag beslöt göra den allsidiga utredning om Bromma flygplats framtid som nu pågår och som skall vara färdig den 1 juni. Jag är angelägen om att verkligen slå fast detta, så att vi i riksdagens protokoll ännu en gång får antecknat att något beslut om att avveckla flygtrafiken på Bromma flygplats ännu inte har fattats av någon regering. Därmed hoppas jag att vi slipper höra det påståendet fler gånger. Herr Lundkvist frågade mig om jag inte ansåg bullerfrågorna så viktiga att bullerexpertis bör finnas med i utredningen. Självklart är de viktiga. Vi har emellertid följt den praxis som den gamla regeringen följde när det gällde ULF-utredningen och allmänna flygutredningen, nämligen att anlita flygtekniska försöksanstalten som bullerexpert. Dög detta åt den regeringen, så duger det åt den här. Mina beslut i dessa frågor följer alltså praxis. Vid remissbehandlingen av Brommautredningen kommer naturligtvis övriga bullersakkunniga myndigheter som herr Lundkvist nämnde att få tillfälle att framföra sina synpunkter.
Herr talman! Beslutet i fråga om flygtrafiken på Bromma flygplats delgavs pressen den 30 juni 1972. Statsrådet vill väl inte mena att de utredningar som har följt med anledning av'att Bromma skulle avvecklas har kommit till utan grund. När det gäller frågan om att utnyttja miljöskyddsmyndigheternas expertis eller nöja sig med den flygtekniska anstaltens är det självklart att myndigheternas expertis är värdefull från den utgångspunkten att det är myndigheterna som skall tillvarata miljöskyddsintresset. Därför finner jag det fortfarande anmärkningsvärt att de miljöskyddsmyndigheter vi har inte har fått tillfälle att delta i arbetet med detta utomordentligt viktiga miljöärende bland den expertis som skall medverka till att övervägandena om Bromma flygplats framtid blir ur miljöskyddssynpunkt så tillfredsställande som möjligt.

Herr talman! Det ärende vi nu skall behandla är det som återstår av skatteutskottets ärenden i den här debatten. Det var en lång och ingående debatt i de flesta ekonomiska frågor i går, och jag kommer i mitt anförande att begränsa mig till innehållet i skatteutskottets betänkande nr 25 och den reservation som är fogad till det. Den reservation som är fogad till skatteutskottets betänkande nr 25 följer upp den socialdemokratiska motionen 1295 angående höjning av skogsvårdsavgiften från 0,9 till 2,0 promille. En sådan höjning vill tillföra statskassan 11,7 milj.kr., att användas för skogsvårdande åtgärder. Behovet av skogsvård är stort, inte minst med tanke på den stora råvaruefterfrågan och det stora skogsuttag som gjorts. Många skogsägare har fått vänta på bidrag till tillämnade åtgärder. Så har varit fallet bl.a. när det gäller skogsvägar. Vi anser att det behövs en förstärkning på den punkten. De ökade inkomsterna från skogsbruket debatterades rätt ingående i går, varför jag skall belysa frågan ur en annan synvinkel. Att höja skogsvårdsavgiften innebär en mild beskattning därför att avgiften beräknas på den del av taxeringsvärdet som hänför sig till skogsbruksvärdet. I detta sammanhang är det intressant att se på hur exempelvis taxeringsvärdena ligger i förhållande till försäljningsvärdena. Lantbruksnämnderna gör en del fastighetsköp, och av deras kritik framgår att de får betala både det dubbla och tredubbla taxeringsvärdet. Det finns givetvis variationer i de enskilda fallen. Men köpeskillingen för de sammanlagda köpen i hela landet under 1973 motsvarade dubbla taxeringsvärdet och under 1974 och 1975 det tredubbla taxeringsvärdet. I ett län låg priserna under 1973 på drygt två gånger taxeringsvärdet, under 1974 på drygt fyra gånger och under 1975 på inte fullt fyra gånger taxeringsvärdet. När det gäller siffran för 1975 hade de nya taxeringsvärdena kommit in i bilden. Nu är lantbruksnämndernas förvärvspriser inte särskilt höga, det har många gånger omvittnats. Tvärtom har det framhållits att lantbruksnämnderna skulle betala dåligt. Av de uppgifter jag har fått framgår att de flesta nämnderna i vissa fall avstått från att lösa in fastigheter därför att den begärda summan varit för hög. Lantbruksnämnderna har på grund av sin egen värdering av fastigheterna inte kunnat anta det begärda priset, och förhandlingar med säljaren har inte lett till någon överenskommelse om priset. Fastighetsägarna har räknat med att på den öppna marknaden kunna få ut långt mera. Jag skulle kunna ge häpnadsväckande exempel på var priserna kan hamna vid en anbudsgivning. Spekulanterna räknar givetvis med att få igen pengarna, genom skogsuttag. Skogsägarna är eller borde i eget intresse vara väl medvetna om betydelsen av en god skogsvård. Jag har talat med några just om hur de ser på skogsvårdsavgiften. Ingen av dem har någonting att erinra mot en höjning, gärna i motionens syfte. Avgiften är avdragsgill vid beskattningen, men som en sade: ”Det blir så litet att det knappast är lönt att ta upp det, för det lilla avdraget påverkar knappast taxeringen.” Av det sagda framgår att den höjning av skogsvårdsavgiften som föreslås knappast är särskilt kännbar för skogsägarna, men skulle ge statskassan ett tillskott på 11,7 miljoner. Det kan i jämförelse med andra summor som nämnts under debatten i går verka lite, men det har sin betydelse. Herr talman! Utskottet hänvisar till överväganden som pågår inom skogsadministrativa utredningen. Den har arbetat sedan 1974 och be räknas hålla på hela 1977. Något förslag därifrån är knappast att förvänta detta år i alla fall. Det utgör inte något hinder för riksdagen att i dag besluta om en ändring av skogsvårdsavgiften. Jag yrkar därför bifall till reservationen som är fogad till skatteutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! I likhet med fru Normark skall jag begränsa mig till att tala om skatteutskottets betänkande nr 25. Vi har från utskottsmajoritetens sida i fråga om skogsvårdsavgiftens storlek ansett att det inte finns anledning att göra någon förändring innan vi kan ta ställning i ett sammanhang till vad skogsadministrativa utredningen kommer fram till då det gäller finansiering av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. För de uppgifter som avgiften f. n. är avsedd att finansiera räcker det nuvarande uttaget väl till. Taxeringsvärdena höjdes ju så pass mycket vid 1975 års fastighetstaxering att det i princip uppstod ett överskott på 7,5 miljoner, som efter beslut av regeringen i varje särskilt fall skall få användas för åtgärder som främjar skogsvård samt arbetarskydd och arbetsmiljö i skogsbruket. Det är över huvud taget inte vanligt att man föregriper en sittande utredning med ett sådant inhopp som föreslogs i motionen, som har följts upp av en reservation fogad till betänkandet. Man kan ju diskutera huruvida 1975 års fastighetstaxering var riktig i fråga om skogsvärdena.

Det är som sagt inte vanligt att riksdagen fattar beslut i frågor som är under utredning. Även om utredningsarbetet tar hela det här året i anspråk kan vi i varje fall räkna med att inom en förhållandevis nära framtid kommer utredningen att lägga fram sina förslag. Då får vi ta ställning till hela problematiken, och i avvaktan på detta tror jag det är klokt att följa vad skatteutskottet nu föreslår. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.